Fru talman! När handelsministern i sin anmälan till riksdagen redogjorde för de skäl som regeringen hade för att affärstidslagen skulle upphöra att gälla uttryckte han förhoppningen att slopandet av affärstidslagen inte skulle medföra några större förändringar i fråga om butiksstrukturen, boendeservicen för konsumenterna och de handelsanställdas arbetsförhållanden. Handelsministern kände sig väl inte riktigt på den säkra sidan, eftersom han garderade sig med att en särskild nämnd skulle tillsättas för att övervaka, om det uppkommer några negativa konsekvenser av beslutet om den fria affärstiden. Som underlag för detta meddelande till riksdagen ligger utredningen av 1970 års affärstidskommitté och remissyttrandena däröver. Utredningen Fri affärstid är verkligen så fylld av reservationer att man har alla skäl att se skeptiskt på frågan om slopandet av den nuvarande affärstidslagen. Samtliga de motioner som har väckts i detta sammanhang går ut på att nuvarande affärstidsreglering bör förlängas. Vad man i motionerna har tagit upp som det stora problemet är att ett frisläppande kommer att medföra ett utbrett öppethållande på söndagarna. Självfallet kan man se med oro på denna utveckling. Det är väl inget tvivel om att de mindre företagen och de handelsanställda inte med någon större glädje ser fram emot den 1 januari om affärstidslagen då kommer att slopas. Detta är ett problem framför allt för storstäderna och särskilt för Storstockholmsområdet. Anledningen till den mesta kritiken har varit den rikliga dispensgivningen i Storstockholmsområdet, vilken knappast står i överensstämmelse med lagens anda och mening. Det visar sig att den möjlighet som i dag finns att hålla affärerna öppna mellan klockan 8 och klockan 20 inte utnyttjats under den tid som har förflutit sedan den nuvarande lagen trädde i kraft. Det är självklart att detaljhandeln inom ramen för sina företagsekonomiska bedömningar och med hänsynstagande till personalen inte har kunnat hålla butikerna öppna så länge som lagen har medgivit. Vad beträffar affärernas öppethållande på söndagarna har utan tvivel vissa konsumentgrupper redovisat att de i och för sig önskat liberala öppethållandetider under dessa dagar, men de är inte villiga att betala vad denna extra service kostar i form av höjda varupriser eller andra olägenheter. Man har därvid påtalat riskerna för att denna typ av öppethållande kommer att menligt påverka närhetsservicen. Också herr Börjesson i Glömminge har påtalat detta. En öppethållandekonkurrens som framför allt kan utövas av vissa stora företag kommer utan tvivel att medföra möjligheter till skärpta strukturförändringar med sämre närhetsservice som följd. Det måste stå helt klart att de företag som har möjlighet att driva konkurrens genom söndagsöppethållande gör detta för att öka det egna företagets omsättning. Eftersom den totala omsättningen inte påverkas av öppethållandetiderna måste därför omsättningsökningen inom en företagsgrupp medföra motsvarande omsättningsminskning hos andra grupper. Under 1960-talet uppgick det totala antalet nedlagda butiker till ca 15 000, varav drygt 10 000 sålde dagligvaror. En ytterligare utarmning av butiksnätet kommer utan tvivel att inverka menligt för många konsumenter genom en försämrad närhetsservice.

Den här utvecklingen har ju tilltagit och kommer att förstärka de redan nu från inköpssynpunkt starka konsumenterna och ytterligare försvaga situationen för de redan inköpshandikappade. Detta poängteras också med skärpa av servicekommittén i dess remissyttrande. Enligt servicekommittén, som lämnat ett mycket väl motiverat yttrande, kan inte frågan om fria affärstider ses isolerad utan måste inordnas i ett system av faktorer. Vi har alltså här i Sverige haft en affärstidslagstiftning i drygt 60 år. Det torde inte ha varit någon särskild olägenhet för de svenska konsumenterna. Det kommer heller inte att bli det om vi under ytterligare några år får behålla den nuvarande liberala ramlagstiftningen. Detta skulle ske under den tid som behövs för en distributionsutredning i syfte att kartlägga även denna del av varudistributionen. Utskottsmajoriteten har inte beaktat dessa frågor under behandlingen utan man går på Kungl. Maj:ts förslag om ett slopande av affärstidsregleringen. Utskottsmajoriteten åberopar vissa remissorgan såsom varande positiva till affärstidsregleringens slopande, bl.a. näringsfrihetsombudsmannen, statens prisoch kartellnämnd, statens konsumentråd liksom de organisationer, som anses stå särskilt nära för att föra konsumenternas talan — LO och TCO. Men utskottsmajoriteten konstaterar också att det finns en hel del reservationer i de positiva yttrandena. Vad säger nu de uppräknade remissorganen? Ja, statens prisoch kartellnämnd säger sig icke kunna finna annat än att ett ökat öppethållande kan leda till en höjning av prisnivån eller en stegrad nedläggning av butiker. Man framhåller att möjligheten att tillgodose konsumentbehovet av bättre närhetsbutiker torde minska vid en ökad butiksnedläggning. Ett annat exempel är statens konsumentråd, som anser det vara outrett vilken inverkan ett fritt öppethållande kan få på strukturutvecklingen och att det är omöjligt att förutse vad det kan betyda för priserna. Nå, vad säger då de remissorgan, som skall föra konsumenternas talan? LO baserar sitt tillstyrkande på en förväntan att öppethållandet inte kommer att utökas särskilt mycket, och TCO tillfogar om än inte som en reservation att det kan vara nödvändigt att tillskapa specialbestämmelser så att friheten inte missbrukas. Vad säger då konsumenterna, vilka framför allt är de som berörs av detta? Det är intressant att ta del av de hearings, som affärstidskommittén hållit i fyra städer. Där hade man en sammansättning av konsumentgrupper, som utgjorde en allsidig representation för konsumenter med förvärvsarbete, dvs. konsumentgrupper, som rimligen skulle kunna ha vissa besvärligheter med sina inköp. Tack vare medverkan från vissa lokala fackliga organisationer uppnåddes också en god fördelning mellan dessa olika yrkesgrupper. Även om denna medverkan från de fackliga organisationerna kan ha fört med sig att deltagarna kom att utgöras av fackligt intresserade personer, torde de i övrigt vara helt representativa för genomsnittet av förvärvsarbetande konsumenter. Det bör också poängteras att urvalet av dessa konsumenter var inriktat på att även ge underlag för bedömningar av skillnader med hänsyn till belägenhet av bostad och arbetsplats samt hushållssammansättning. Affärstidskommittén redovisar i sin utredning att en klar majoritet av dessa intervjuade konsumenter var nöjda med nuvarande öppethållande. Endast ett fåtal var intresserade av att handla på andra tider än dem som lagen för närvarande medger. Bland dem som var nöjda med nuvarande förhållanden förekom flera som var klart negativa till ett vidgat öppethållande. Särskilt intressant är att dessa hearings redovisar att de personer som har från normala arbetstider avvikande arbetstider inte har några problem med sina inköp. Tvärtom förefaller det som om de som har skiftarbete tycktes ha särskilt goda möjligheter att klara sina inköp. Naturligtvis förekom det önskemål om vidgat öppethållande. Konsumenter, som representerar vårdyrkena, anförde att det fanns visst behov av ett ökat öppethållande. De konsumenter som deltog i dessa hearings och som uppgav att de utnyttjade möjligheterna att handla på söndagar gjorde nästan ett intryck av att vara förnärmade över att de inte kunde planera sina inköp ordentligt. Det var enligt dem ett bevis för dålig planering. Även för ganska kvalificerade inköp av typ kapitalvaror och liknande ansåg de konsumentgrupper som deltog i dessa hearings att de öppethållandetider som detaljhandeln i dag har väl räckte till. Efter en sådan här redovisning kan det vara naturligt att fråga sig varför konsumenterna vid dessa samtal uttalade ett så svagt intresse för förlängt öppethållande och även söndagsöppethållande. Det framgår klart av affärstidskommitténs redovisning från dessa hearings att man från konsumenthåll hyste farhågor för att ett ökat öppethållande också skulle leda till högre varupriser. Man menade också att pensionärer och andra särskilt beroende av närhetshandel löpte risker att få ökade svårigheter att genomföra sina inköp.

När 40 timmars arbetsvecka blir genomförd kommer det övervägande flertalet förvärvsarbetande att sluta sitt arbete mellan kl. 15.00 och 16.00 på fredagar. När man tidigare hade ett konsekvent öppethållande mellan kl. 9.00 och 18.00 och hade 48 timmars arbetsvecka var det inte några särskilt stora krav på ett slopande av den affärstiden. Under hela 1940 och 1950-talen har man i de olika kommunerna försökt att förbättra för de handelsanställda och självklart även för de mindre företagarna. Det har varit ett klart intresse, framför allt från socialdemokratiskt håll, att i olika kommuner framföra propåer, självfallet med stöd från de handelsanställda. I dag när arbetstiden är så avsevärt förkortad, när man har fått en affärstidslag som ger så generösa möjligheter för konsumenterna att göra sina inköp på rimliga tider, så tycker jag inte det finns någon anledning att gå ifrån nuvarande lagstiftning. Vad frågan i dag gäller är framför allt problemet med dispensmöjligheterna. Det här problemet löses inte med hänvisning till att det kommer att bli ett begränsat antal varuhus och butiker som har söndagsöppet. Det har också sagts att personalrekryteringsfrågan är lätt att klara med ett ökat öppethållande. Det finns så många hemmafruar som vill arbeta på söndagarna. Också jag tror att det är tämligen lätt att få hemmafruarna att göra det. Men jag frågar mig om det är vad vi strävar efter i dag. Skall inte även de handelsanställda ha möjligheter att planera sina söndagar tillsammans med familjen? Vad som är skrämmande i detta sammanhang är hur man utnyttjar denna personal. Jag har i dag tagit reda på deras genomsnittliga timtid. Den ligger på 11 timmar i veckan enligt uppgift. Det är så pass mycket som man kan utnyttja dem utan att behöva betala sociala avgifter. Är det det vi strävar efter — att man skall kunna ha en personal som man över huvud taget inte behöver ha några kostnader för på den sociala sidan? Jag tycker det är ett steg åt fel håll när man genom den nya ordningen tror sig slå ett slag för konsumenterna och för hemmafruarnas möjligheter till en extra förtjänst just på söndagen. Huvudmotivet för den lagstiftning vi har om affärstid var att säkerställa att de i detaljhandeln sysselsatta fick tillräckligt med fritid, och man kan väl säga att det fortfarande finns fog för detta. Familjeföretagen kommer i fortsättningen, om nu affärstidslagen slopas, att vara tvingade till ett visst öppethållande på söndagarna därest de över huvud taget skall kunna klara sig i den konkurrens som de har att räkna med från de större företagen. Vi reservanter räknar inte med att öppethållandet på vardagarna kommer att utsträckas nämnvärt. Det visar utvecklingen under de senare åren. Man har inte utnyttjat de möjligheter man nu har. Men vi befarar att ett utbrett söndagsöppethållande kommer att få en ofördelaktig inverkan på detaljhandelns struktur och på prisnivån. Och det är väl sannolikt att de större företagen i stor utsträckning kommer att gå över till speciella förmåner och jippon på söndagarna. Det skall bli intressant att se vad den föreslagna reklamskatten m.m. i det avseendet kan innebära.

Man tror t.o.m. att genom ett slopande av den nuvarande affärstidslagen skall de små affärerna få det bättre. De skall nämligen genom en flexibel affärstid kunna klara sig mycket bra i konkurrensen. Utskottsmajoriteten har härvidlag samma uppfattning som de två representanterna för varuhusgruppen som satt med i affärstidskommittén och som hårdast drev denna linje. Man gör gällande att det är enbart av omtanke om de små företagen som man vill slopa affärstidslagen. Detta argument att de små skulle få det bättre rimmar nog ganska illa med verkligheten. De farhågor som har framförts från både Köpmannaförbundet och olika branschföreningar visar klart vad de anser om ett slopande av lagen. Tidningen Vi har gjort en intervju med vissa inom kooperationen verksamma personer. Där uttalade sig KF:s representant i utredningen. Utan att ordagrant återge hans uttalande vill jag nämna att det gick ut på att det skulle bli de ”stora” rationella butiksenheterna som skulle ha möjlighet att på ett effektivt sätt utnyttja ett förlängt öppethållande, framför allt på söndagarna. Det är självklart att det kommer att bli så. Det underliga är emellertid att KF-cheferna i flera län inte har något speciellt intresse av att affärstidslagen slopas. Jag har varit i kontakt med en del av dem och har därvid enstämmigt fått svaret att de inte har något intresse av ett slopande av affärstidslagen. Denna uppfattning har man också mött hos småföretagarna och hos de handelsanställda, även om Handelsanställdas förbund företräder en annan mening, betingad av speciella omständigheter. Fru talman! Sammanfattningsvis måste man säga att affärstiderna betraktas som en väsentlig faktor för detaljhandelns framtida utveckling. Affärstidskommittén har inte inom ramen för sitt uppdrag haft möjlighet att få en tillfredsställande belysning av den frågan. Den sittande distributionsutredningen torde emellertid ha förutsättningar att utreda och utveckla denna fråga. Härigenom skulle alla frågor av betydelse för den framtida utvecklingen av detaljhandeln få en samtidig behandling i en och samma utredning. Ett slopande av affärstidslagen innebär en genomgripande förändring av detaljhandelns arbetsbetingelser. Det är därför väsentligt att, om och när detta steg tas, man så långt som möjligt är införstådd med de konsekvenser som ett slopande av lagen innebär. Fru talman! Till slut vill jag göra ett citat ur reservationen på s. 13 i näringsutskottets betänkande. Vi reservanter sammanfattar där några väsentliga synpunkter vad gäller ett slopande av affärstidslagen. Vi skriver att vi inte anser att statsmakterna ”i nuvarande läge bör avhända sig möjligheten att genom reglering av affärstiderna påverka strukturutvecklingen inom detaljhandeln och hålla tillbaka prisstegringarna. Under den tid som gått sedan affärstidslagen antogs 1966 har det alltmera blivit uppenbart att allvarliga skador kan uppstå om samhällsutvecklingen på väsentliga områden får styras utifrån rent företagsekonomiska bedömningar. Exempel härpå kan hämtas från många områden — regionalpolitik, miljöpolitik, trafikpolitik, samhällsplanering i stort. Distributionsutredningens uppgift passar väl in i detta mönster.” Jag anser att de synpunkter som vi framför i reservationen är klart relevanta. Det har i alla debatter här i riksdagen från samtliga partier riktats stark kritik mot centralisering och mot stora företagsenheter, vare sig det gäller statliga eller enskilda företag. Vi reservanter har inte kunnat bli övertygade om att ett slopande av affärstidslagen skulle ge större möjligheter för konsumenterna att få sina behov tillgodosedda. Därför, fru talman, ber jag att få yrka bifall till den reservation som är fogad vid näringsutskottets betänkande nr 53.

Fru talman! De motioner från samtliga partier som väckts i anslutning till handelsdepartementets förslag om slopande av affärstidslagen fr.o.m. den 1 januari 1972 skiljer sig från vad som är vanligt i detta hus. Även om yrkandena delvis är olika — utom i ett hänseende, nämligen att lagen skall förlängas — är motiveringarna för förlängningen samstämmiga i samtliga motioner. Vanligt är annars att partierna trots olika motiveringar och värderingar i motionerna kan komma fram till samma yrkande i vissa frågor.

Prisutvecklingen under de senaste åren har varit — jag tvekar inte att säga det — katastrofal för stora grupper i samhället: barnfamiljer, pensionärer, lågavlönade och andra. Enligt senaste uppgifter har hela konsumentprisindex från 1970 fram till oktober 1971 stigit med 15 procent, men under samma tid har matpriserna ökat med 19 procent. Finansminister Sträng sade vid en uppvaktning nyligen, som jag deltog i, om slopande av moms på livsmedel, att jag kunde använda kammarens talarstol för att framföra mina synpunkter. Jag vill följa denna uppmaning och utnyttja detta tillfälle att något ytterligare beröra prisutvecklingen, även om frågan för herr Sträng är passé för den här gången, när vpk:s motion om slopande av mervärdeskatten på livsmedel avslagits av riksdagens majoritet. Då man i affärstidskommittén hävdar att det i första hand är livsmedelsavdelningar som kommer att utnyttja ökat öppethållande, är prisutvecklingen inte heller utan betydelse för den fråga som vi i dag behandlar. Maten är människans mest grundläggande behov. Utan mat överlever vi helt enkelt inte, och med ur näringssynpunkt dåligt sammansatt mat försämras hälsotillståndet. Elevernas förmåga att tillgodogöra sig undervisningen minskar, allas vår arbetsinsats försämras. Att våra kostvanor under senare år allvarligt försämrats har också uppmärksammats av riksdagen, som på grundval av detta beslutat om en tioårig kampanj — ”Kost och motion” — i socialstyrelsens regi och som man under innevarande år satsat över 1 miljon kronor på. Men allvarligt måste frågan ställas, om inte en sådan kampanj kommer att misslyckas redan innan den startat, då regeringen genom prisutvecklingen på livsmedel frånhänder de stora grupper jag nämnt möjligheten till en önskvärd kostsammansättning. KF:s provkök har räknat ut att en normalfamilj, som vi fortfarande anser bestå av två vuxna och två barn, behöver 10 000 kronor om året för att kunna hålla en ur hälsosynpunkt tillfredsställande matstandard. Genom låginkomstutredningen har vi blivit medvetna om hur stora de grupper är som inte har möjlighet härtill, grupper som kommer att öka ytterligare vid årsskiftet, då nya prisstegringar på livsmedel träder i kraft på grund av jordbruksöverenskommelsen om kompensation för inflationen. Inte minst oroas man över förslaget att prisstoppet samtidigt skall upphöra. Också slopandet av affärstidslagen kommer att påverka priserna. Jag tror att handelsministern bör tänka sig för mer än en gång innan han föreslår någon som helst åtgärd som kan innebära ytterligare prishöjning. Men även om den väntade prishöjningen är tillräcklig motivering för att inte fatta beslut om slopande av affärstidslagen, så är inte det den enda motiveringen i vår motion. Strukturomvandlingen med ökat bortfall av de mindre närbutikerna berör själva kärnfrågan: bättre service. Men blir det en bättre service med ökat öppethållande, om konsumenterna hänvisas till ett fåtal större varuhus, vilket enligt den slutsats som samtliga inblandade i den här frågan är överens om blir följden? Servicen på varuhusen kan man redan i dag diskutera, men det är en annan fråga som inte hör till det ärende vi behandlar i dag. Konsumenternas totala köpkraft kommer inte att stiga med ökat öppethållande. Snarare kommer köpkraften att minska med de prishöjande effekter som vi anser att slopandet av lagen får. I praktiken innebär det i stället försämrad service. Det framgår av redovisningen från de butiker som på dispens haft söndagsöppet. De kunder som utnyttjat detta är bilburna med långa avstånd mellan butik och bostad. Från Lidköping, som utnyttjat söndagsöppet i stor utsträckning, sägs bl.a.: Det kommer folk från hela bygden, t.o.m. från grannstäderna. Vad är detta annat än en omfördelning av kunderna från de mindre närbutikerna till de större varuhusen i tätorten? Reellt kommer detta ganska omgående att innebära en försämrad service för stora konsumentgrupper. Det är inte heller klart verifierat, när affärstidskommittén hävdar att särskilt i storstadsområdena behovet ökar av en tidsmässigt väl differentierad detaljhandelsservice. Stockholm och Malmö — två av de största kommunerna — har gått emot förslaget om slopande av lagen och är tveksamma på flera punkter. Önskemålet om en differentierad detaljhandelsservice är lika stort på alla platser, men det utbudet kommer inte att öka med ökat öppethållande. Vi hävdar att det är tvärtom. Märkligt är också att nu när arbetstiden förkortas för de anställda hävdas när det gäller den kommersiella servicen behovet av ökat öppethållande för att, som det sägs, tillfredsställa konsumentbehovet. När det gäller andra serviceområden, exempelvis post och banker, anses det rakt motsatta vara motiverat. Arbetstidsförkortningen i sig medverkar sannerligen inte till någon ökad köpkraft. Den tredje frågan som vi tagit upp i vår motion är personalfrågan.

Låg facklig organisationstillhörighet är gemensam för samtliga områden med stor andel deltidspersonal, vilket också märks lönemässigt. Av varuhussidans samtliga anställda — de siffror jag anger gäller Stockholmsområdet — är för närvarande 72,5 procent deltidsanställda. Av den fackligt organiserade personalen är inom Domusvaruhusen 55 procent anställda på deltid och inom EPA och TEMPO-varuhusen ligger deltiden på 31 procent. Här kan vi utläsa organisationsprocenten vid de olika varuhusen. Inom livsmedelsbranschen är 68,8 procent av samtlig personal deltidsanställd. Vid avtalsförhandlingarna framfördes från arbetsgivarsidan att det var önskvärt med 30 procent anställda på heltid för att butikerna skulle fungera, i övrigt klarar man sig med deltidsanställda och extrapersonal. Andelen deltidsanställda har ökat under senare år. Man hävdar också från arbetsgivarhåll att inga svårigheter finns vid rekrytering av arbetskraft, folk står i kö i dag för att få arbete. Men hur blir det om en större del av butikerna i fortsättningen skall ha söndagsöppet? Då måste ju konkurrensen om den arbetskraft som står till förfogande bli större, framför allt i fråga om den yrkeskunniga personalen. Vilka är det då som enligt arbetsgivarna står i kö och är beredda att ta detta arbete? Jo, det är naturligtvis kvinnorna, som skall rädda situationen, de kvinnor som saknar utbildning eller har för liten utbildning för att ha någon som helst möjlighet att konkurrera på den övriga arbetsmarknaden, utom på vissa andra liknande arbetsområden. Det är kvinnorna i de unga familjerna som på grund av de höga hyreskostnaderna och livsmedelspriserna i dag inte klarar sin ekonomiska situation utan som i arbetet på lördagar och söndagar ser ett tillfälle till inkomstförstärkning. Då har de också barntillsynen ordnad genom att pappan är hemma. Men är det ett önskvärt förhållande för barnen att pappa arbetar måndag-fredag och mamma arbetar lördag-söndag? Ökar inte detta antalet splittrade familjer med vad det innebär för barnen som då oftast kommer i kläm? Mestadels är det bristen på barntillsyn som hindrar kvinnornas förvärvsarbete. Detta gäller inte minst de handelsanställda, som redan med den affärstid som nu tillämpas har stora svårigheter med barntillsynen. Daghemmen stänger i regel kl. 19.00; om barnen inte hämtas innan den tiden riskerar de att avstängas och mista sin plats på daghemmen. Arbetsgivarna för de stora varuhusen har inget som helst intresse att lösa den frågan som de anser enbart är en angelägenhet för samhället. Varken i affärstidskommitténs eller utskottets betänkande finns någon hållbar motivering för ett slopande av affärstidslagen. Att lagen urholkats så att den inte längre fungerar och att den genom dispensförfarande blivit administrativt svårhanterlig är ingen motivering. Först borde man ju då se till att det beslut som fattades 1966 följs. Ingen av dem som tillfrågats har heller oreserverat ställt sig bakom behovet av ökat öppethållande. Däremot har Handelsanställdas förbunds representant uttalat önskemålet om en skärpt tillämpning av lagen. Enligt hans mening har kommunerna lämnat dispenser för ökat öppethållande i en omfattning som inte alls var avsedd när den nuvarande lagen trädde i kraft. Frågan har också behandlats på förbundskongressen, som vid motionsbehandling beslutat att man tillsammans med förbundsledningen också i fortsättningen skulle arbeta för en sådan skärpning. Man säger att andemeningen i den nuvarande lagen måste återställas. Även vid beslutet om 1966 års lag förelåg ett särskilt yttrande där det hette ”att det borde understrykas att särskilda skäl och synnerligen vägande skäl skall föreligga för dispens från lagens öppethållandegränser”. Med det underlag som föreligger i dag för förslaget om slopande av lagen borde vi i stället se till att det beslut som fattades för fem år sedan följs. Den nämnd som handelsministern säger vara nödvändig för att övervaka förhållandena visar också hur osäker handelsminister Feldt är om de verkningar som lagens slopande kan komma att få. Med den motivering jag här anfört yrkar jag bifall till den till näringsutskottets utlåtande nr 53 fogade reservationen.

Fru talman! Jag har begärt ordet med anledning av att jag tillsammans med tolv partivänner har väckt motionen 1573. I vår motion kräver vi konkreta skärpningar av nuvarande affärstidslag på tre punkter och i det avseendet skiljer vi oss något från flertalet övriga motionärer. Skärpningarna går ut på dels ett borttagande av den nuvarande rätten för kommun att meddela dispens, dels en skärpning av straffpåföljden vid brott mot lagens bestämmelser och slutligen ett inskränkt öppethållande på vardag infallande helgdagsafton. Det är inte, som i viss press getts uttryck för, fråga om en inskränkning av det allmänna lördagsöppethållandet. Kravet i motionen är begränsat till på vardag infallande helgdagsafton. Skälen till de här konkreta kraven skall jag strax återkomma till. Men låt mig först beröra huvudfrågorna som aktualiserats i den tidigare åberopade skrivelsen från Kungl. Maj:t, nämligen frågan om en slopad affärstidsreglering eller fortsatt lagstiftning. Handelsministern redogjorde i kammaren dels för erfarenheterna av den nu gällande lagen, dels för det utredningsarbete och remissförfarande som ägt rum, och han kom fram till att i dagsläget återstod två åtgärder som tänkbara. Det ena var att antingen slopa lagstiftningen i dess helhet eller vid bibehållen lagstiftning skapa förbud mot öppethållande på annan tid än s.k. vanlig affärstid. Så här långt är jag helt ense med regeringen och statsrådet Feldt. Emellertid valde regeringen den förstnämnda linjen innebärande en slopad lagstiftning. Man har redovisat stöd för denna uppfattning både hos affärstidskom mittén och flertalet remissinstanser. Men jag kan säga, på mina egna och mina medmotionärers vägnar, att när vi hamnat på den andra linjen, innebärande en fortsatt och skärpt lagstiftning, har det skett på grund av starka sakskäl som redan framkommit i den här förda debatten. Men det finns också i den debatt som föregått dagens riksdagsbehandling en stark opinion där man samstämmigt pekat på de risker som föreligger vid ett fritt öppethållande för affärer och varuhus. Låt mig erinra om att regeringen har under de senaste åren tagit initiativ till en rad statliga utredningar, som i sina direktiv fått besked om att man skall se över glesbygdens varudistributionsförsörjning och konsumenternas möjligheter till närservice m.m. Samtliga utredningar har också i vissa stycken fått direktiv om att de skall samråda för att möta den nuvarande utvecklingen i vårt samhälle. Fru talman! En diskussion som uppstått inför dagens behandling av regeringsskrivelsen och ett eventuellt slopande av affärstidslagstiftningen har gällt frågan om i vilken utsträckning det verkligen kommer att bli ett utsträckt öppethållande.

Här tillkommer s.k. generella dispenser för alla handelsföretag inom en kommun, vilka inte kunnat räknas då de gäller enskilda dispenser. För de andra finns det en av tidskriften Supermarket utförd enkät som anger att inte mindre än 45 procent av de tillfrågade storbutikerna anser att alternativet söndagsöppet är mest attraktivt. Samtidigt uppger 35 procent att de överväger att ändra öppethållandetiderna, medan 19 procent svarar ”vet inte”. På de här grunderna kan man också anta att dessa företag kommer att gå in för ett öppethållande på söndagar. För de tredje vill jag påpeka att enligt en tidningsuppgift, som jag delvis fått bekräftad, överväger ett antal företag i Sydsverige att locka danska konsumenter till sina butiker med utvidgade affärstider såväl på kvällar som på söndagar. Det finns fler sådana här gränsområden runtom i vårt land, och vi som bor i dessa gränstrakter vet att vid exempelvis vissa ej gemensamma helger är resandefrekvensen mycket stor mellan länderna. Det kunde därför ha funnits skäl överväga nordiskt samordnad affärstidsreglering. Om kammaren bifaller utskottsmajoritetens förslag riskerar Sverige att bli det första land i Norden som frångår en lagstiftning på området. Men kammarens ledamöter har fortfarande chansen att rädda lagen och vidta de ändringar och skärpningar som anses nödvändiga. Jag vill understryka att det är en mycket viktig fråga som vi just nu har till behandling i kammaren. I de tidigare debattinläggen har det understrukits att det här gäller ett betydelsefullt spörsmål för sysselsatta inom handeln och deras familjer, då det finns risker för en än obekvämare arbetstid. Det är en viktig fråga för framför allt anställda, egna yrkesutövare inom handeln, liksom för konsumenterna på landsbygden och i glesbygden. Dessa riskerar ett påskyndande av utglesningen av butiker och försäljningsställen. Det är en viktig fråga också för de anställda inom andra serviceområden som kan riskera att bli berörda. Det gäller exempelvis anställda vid den kommunala barntillsynen, sådana som har med leveranser till butiker och varuhus att göra liksom anställda vid annan offentlig service, som kan beröras när man börjar ändra på ett så stort verksamhetsområde som det varudistributionen utgör. Det är också en viktig fråga för alla konsumenter och främst för de sämst ställda konsumentgrupperna — de äldre, de handikappade, de billösa, de lågavlönade. Det är en viktig fråga även för regeringen. Man har ansett att det behöver tillsättas en nämnd att följa upp utvecklingen vid ett frisläppande av affärstiderna. Det har också av ledamöterna i denna kammare ansetts vara en utomordentligt viktig fråga, och inte mindre än 60 ledamöter har satt sina namn under motioner i detta ärende. Vi kan också konstatera att frågan om affärernas öppethållande upplevs som väsentlig av den allmänna opinionen. Det framgår av alla brev, telegram och telefonsamtal som jag personligen erhållit de senaste veckorna, där det ges uttryck för att lagens slopande upplevs med oro. Tyvärr kan man säga att denna allmänna medborgaropinion är något senkommen. Det hade varit bra om den kommit tidigare. I den pressklippsbunt som jag samlat från de senaste veckorna, omfattande tidningsledare, nyhetsartiklar, insändare och uttalanden från Trelleborg i söder till Gällivare i norr, har man i samtliga fall så när som på tre gett uttryck för att lagen bör bibehållas. Låt mig härefter, fru talman, övergå till de sakskäl och motiv som ligger bakom framför allt motionen 1573 vilken utskottet försöker tillbakavisa med mycket osäkra formuleringar. Här kommer först de inom handeln och övriga servicefunktioner sysselsatta in i bilden. Bland de organisationer som yttrat sig är Handelsanställdas förbund genom sin ordförande Erik Magnusson som själv varit representant i utredningen. Han förklarar: ”Jag hade helst sett att lagen kunde bibehållas och skärpas. Då detta icke synes möjligt har jag i valet mellan en uttunnad lag med bibehållande av nuvarande obekvämlighetstillägg eller slopande av lagen med höjda obekvämlighetstillägg stannat för det senare alternativet.” Jag vill uppmärksamma kammarens ledamöter på att förbundet helst sett att lagen kunde bibehållas och skärpas. Detta sammanfaller således helt med kravet i vår motion nr 1573. Handelstjänstemannaförbundet säger i sitt remissvar: ”För de anställda vid de av en fri affärstid privilegierade affärstyperna kommer arbetstiden med sannolikhet att i högre grad förläggas till obekväm arbetstid. Gällande arbetstidslag utgör inget egentligt hinder för en sådan förläggning av arbetstiden.” i Mot bakgrund av bl.a. detta anser Handelstjänstemannaförbundet att affärstidslagen bör ges fortsatt giltighet även efter utgången av innevarande år. Det har också från annat håll — elektrikerna, livsmedelsarbetarna i min egen hemstad — uttalats protester mot att lagen skall försvinna. Bakom dessa ställningstaganden finns naturligtvis risken för att de egna medlemmarna indirekt kan dras in i en obekvämt förlagd arbetstid. Riksförbundet Gatukök & kiosknäring, Industriförbundet m.fl. — har man pekat på oron för de egna yrkesutövarnas arbetssituation i händelse av en slopad lag. Vidare pekar alla dessa organisationer på att fritiden är värdefull, att det är ett stort intresse att få sin lediga tid att sammanfalla med den tid då flertalet andra grupper är lediga, och det har inte minst betydelse för möjligheterna att delta i det i vårt land mycket omfattande föreningsoch organisationslivet. På normal kvällstid och på söndagar pågår också folkbildningsarbete, kurser, idrottsutövning, kulturaktiviteter och andra fritidsverksamheter.

Detta skulle t.ex. gälla för barndaghem m.m.” Vilka konsekvenser blir det inte för främst barnen men också för de anställda inom barntillsynen och till vilken kostnad för kommunerna, om denna kommunala service skall utvidgas till kvällar och söndagar? Vi vet också att handeln redan i dag har rekryteringsproblem och hög omsättning av personal. Är det någon som tror att dessa problem rättas till om arbetstidsutläggningen riskerar att bli än obekvämare? Andra har pekat på arbetskraftsreserven bland nu hemmavarande kvinnor. Skall vi medverka till att dessa hemmakvinnor stimuleras till arbete i kommersiell service när vi — vilket organ som långtidsutredningen m.fl. pekar på — kommer att behöva dessa kvinnor inom andra mycket väsentligare serviceområden, exempelvis sjukvården och åldringsvården? Hos familjeföretagare på landsbygden och små företagare i bostadsområden med dåligt kundunderlag är oron också väldigt stor. Det finns nära 5 000 kioskägare som riskerar att få sin arbetstid utökad och sin fritid begränsad. Totalt finns det i detta land, om man inkluderar Pressbyråns kiosker, 6 200 sådana försäljningsställen. De fyller i dag en väsentlig uppgift, exempelvis för spridande av landets tidningar men också som komplettering för vissa inköp. Dessa företag och de anställda i dem kommer i en mycket besvärlig situation. Jag kan bara peka på att ägarna under senare år har tvingats göra kraftiga investeringar i ombyggnader eller nyinköp av kiosker för att uppfylla samhällets fullt berättigade krav avseende hygieniska och sanitära förhållanden. Men dessa försäljningsställen är av utrymmesoch hälsoskäl inte lämpliga för exempelvis ett utökat livsmedelssortiment och kan därför inte, som utskottet tror, ”stimuleras av konkurrensfördelar” vid ett fritt öppethållande. Det återstående alternativet för dessa små företag kan bli att de försvinner. Detta kan också skapa speciella problem för en viss grupp. De handikappade är i dag i stor utsträckning hänvisade till sysselsättning i kioskföretag, som anställda antingen i enskilda kiosker eller i av organisationer eller kommuner drivna kiosker. Jag tror att dessa människor kommer att uppleva än större problem på arbetsmarknaden, eftersom de känner till varuhusens och de stora effektiva företagens syn på denna arbetskraft. Risken är att det kan bli arbetslöshet på landsbygden, det kan bli en efterfrågan av fler anställda i städer och tätorter. Detta kan medverka till en ytterligare obalans på den arbetsmarknad vi har. Låt mig också peka på riskerna för en påskyndad strukturomvandling. Handeln har under det senaste decenniet haft en kraftig strukturrationalisering. Under åren 1965—1970 har antalet butiker minskat med nära 6 procent per år, innebärande att 70 000 butiker år 1965 blivit 52 000 år 1970. Flertalet nedläggningar har gällt livsmedelshandeln, där antalet butiker minskat med 30 procent under femårsperioden. Detta innebär sämre närservice avseende dagligvaror. Enligt prognosen för den femårsperiod som vi nu befinner oss i, 1971—1975, beräknas utvecklingen bli densamma även om den kommer att gå något långsammare. Man räknar med att ca 12000 butiker försvinner till 1975. Denna nedbantning kommer att bli mest påtaglig avseende dagligvaruhandeln. En fjärdedel av de dagligvarubutiker vi har i dag beräknar man skall vara borta 1975. Hur skall då rimlig service kunna ges människor i de bygder eller de kvarter där denna utveckling går fram? Vi vet ju samtidigt att nyetablering i stor utsträckning sker via externa varuhus och stormarknader i de stora städernas och tätorternas utkanter. I vår motion frågar vi också: Hur blir det med priserna vid ett fritt öppethållande? Jag skall avstå från att kommentera detta, eftersom det i de föregående debattinläggen mycket ingående har berörts. Låt mig så, fru talman, beröra huvudfrågan i vår motion, nämligen kravet på att dispensmöjligheten slopas. I stort sett kan man konstatera att den nuvarande lagen fungerar tillfredsställande, dock med ett mycket viktigt undantag: den kommunala möjligheten att meddela dispens för annat öppethållande än s.k. vanlig affärstid. Bestämmelsen därom har icke fungerat rättvist. Den har möjliggjort bedrivande av kommunal näringspolitik av i högsta grad tvivelaktigt slag. Därtill har, med inslag av jippon o. d., vissa företag fått en mycket snedvriden konkurrensförmån. Jag skall visa ett exempel på TV-skärmen: en annons från en butik i Bara kommun i sydvästra Skåne.

Men i en del borgerligt styrda kommuner — och Bara kommun är en sådan — har man varit mycket generös med dispens för söndagsöppet. Den här annonsen från Bara, som ligger 1 å 1,5 mil från Malmö centrum, visar också något som påtalats i en rad av motionerna, nämligen att man med olika jippon — i det här fallet med tomtar, Luciatåg, tombola, fiskdamm o.d. — försöker locka kunder. Samtidigt har man hållit öppet den här söndagen, den 12 december, utan att söka tillstånd därtill. Enligt uppgift har företaget, då det gjordes uppmärksamt på det här förhållandet, svarat: Vi tar de eventuella böterna. Jag vill i sammanhanget också meddela att samma företag för några månader sedan sökte dispens för fem söndagars öppethållande under oktober-november 1971. Då beslöt den borgerliga majoriteten i kommunen med 5 röster mot 4 att bifalla samtliga fem sökta söndagar.

Sådant här förekommer trots de begränsningar som finns i förarbetet till den nu gällande lagen. Fru talman! Det måste med anledning av detta och liknande fall, som har förekommit i mycket stor utsträckning, betraktas som helt orimligt att bibehålla den nu gällande lagen med de nuvarande dispensbestämmelserna. Flera remissinstanser och motionärer pekar på det orimliga i dispenshanteringen, sådan den utvecklats under de gångna fem åren, men ingen har kunnat förorda någon annan ordning, inte ens någon av motionärerna, möjligen med undantag av Maj Britt Theorin m.fl. i motionen 1574. I denna motion föreslås — tyvärr, måste jag säga — en fortsatt kommunal handläggning av dispensärenden, med här förut relaterade olägenheter. Samtidigt kan motionen befaras bidra till ett utspritt söndagsöppethållande över hela landet, baserat på det som i dag gäller i Stockholms stad. Det är kring denna motion som reservationen har byggts upp. Jag tycker att man har gjort det alltför lätt för sig genom att bara ställa krav på att antingen dispensgivningen skall överföras till länsstyrelsen eller att Kungl. Maj:t skall försöka klara upp denna problematik; man borde ändå själv ha haft ambitionen att något mer tränga in i den. Slutsatsen från vår sida har blivit att vi bör slopa möjligheten till dispens. Nog kan man fundera över om det skall behövas ett dispensöppethållande, när den vanliga affärstiden i den nuvarande lagen och med de förslag vi har i vår motion ger möjlighet till 72 timmars öppethållande per vecka. Vi kan erinra oss att arbetstiden från den 1 januari kommer att inskränkas till 40 timmar i veckan. Den tekniska utvecklingen avseende bostädernas utrustning samt automathandelns möjligheter att vara ett komplement borde bidra till att man drar slutsatsen att dispensöppethållande inte skall förekomma. Allra sist vill jag ge en kommentar till vårt motionskrav på skärpt straffpåföljd vid brott mot affärstidslagen. Det finns, som jag tidigare anfört, många exempel på företagare som inte visar respekt och lojalitet mot de regler som samhället beslutat. Av ett klipp ur Handelsnytt nr 9 år 1971 framgår exempelvis att det finns företagare som gång efter annan håller öppet på söndagar dels utan att ha sökt dispens, dels efter att ha fått ansökan om dispens avslagen. Jag citerar: ”En ny pälsbutik i Malmö höll nyligen ogenerat öppet, trots polisanmälan. Man sade frankt att man hellre tog böterna. Affärsinnehavaren har tidigare dömts för samma förseelse i Stockholm.” Efter att ha kollat bötesbeloppen såväl här i Stockholm som i Malmö, finner jag att det vanligast förekommande i dag är böter på 200-300 kronor. Tyvärr är sådana belopp i förhållande till omsättning och vinst alltför låga. Endast hotet om strängare straffpåföljd kan avskräcka från sådana här upprepade brott mot lagbestämmelserna. Fru talman!

Fru talman! Det ärende vi här behandlar är något ovanligt i kammaren. Det är inte bara så att ingen proposition föreligger utan endast motioner som är emot att Kungl. Maj:t inte har lagt någon proposition; det finns ett meddelande från Kungl. Maj:t om att man avser att icke förlänga affärstidslagen. Underligt är också att denna fråga har väckt ett så stort uppseende i tidningspressen och även på annat håll att man diskuterar den med mycken lidelse. Vi har i utskottet försökt bilda oss en uppfattning om vad det här är fråga om — på ett nyktert sätt, utan att alltför mycket slå över i känslotänkande. Innan jag går in på hur utskottet har sett på frågan vill jag gärna litet grand redogöra för vad som torde ligga bakom Kungl. Maj:ts förslag, eftersom det inte föreligger någon proposition. Den nu gällande affärstidslagen har under den tid den varit i kraft innehållit en bestämmelse om dispenser. Det är en bestämmelse som har utnyttjats i relativt hög grad — det har kommit att bli ett oenhetligt system i landet.

Affärstidskommitténs betänkande har sedan varit på remiss hos en mängd instanser. Om man summerar yttrandena rent matematiskt finner man att av remissinstanserna är det 51 som i stort säger ja till förslaget om att avskaffa affärstidslagen och 12 som säger nej och alltså önskar att affärstidslagen skall fortsätta att gälla. Det bör också uppmärksammas att i denna utredning har de handelsanställdas förbundsordförande varit med, och han står alltså bakom förslaget att avskaffa affärstidslagen. Det är visserligen riktigt att han i ett särskilt yttrande säger att han helst hade sett att affärstidslagen fanns kvar och skärptes — inte enbart att den fanns kvar utan att den väsentligt skärptes — men han har ansett, säger han, att detta inte är praktisk politik, och därför har han följt utredningens övriga ledamöter. Det är alltså riktigt som Alf Pettersson säger i sin motion, att det finns med i förbundsordförandens uttalande att hans önskan i första hand hade varit detta. Med bland de remissinstanser som säger ja finns förutom Handelsanställdas förbund såväl KF som LO och många andra tunga instanser. Vi inom utskottet har byggt vårt ställningstagande på dessa remissinstansers yttranden, som vi tillmäter en avgörande betydelse, men också på föredragningar som vi har haft tillfälle att lyssna till. Vi har haft föredragningar av bl.a. de handelsanställdas förbundsordförande, affärstidskommitténs sekreterare och den person som inom departementet sysslar med dispensärendena. Det är på detta sätt vi har bildat oss vår uppfattning. Jag tycker därför det är litet underligt att reservanterna här säger att utskottsmajoriteten tror att det är på det och det sättet. Utskottsmajoriteten har kommit fram till vissa synpunkter, vissa tankar om detta, och självfallet finns det inga bevis därvidlag. Men att hävda att det är mera tro i detta än i vad motionärerna säger tycker jag är ganska övermaga. I motionerna tror man hejdlöst, men det framställs som fakta. Motionärerna säger att KF-cheferna ute i landet inte önskar att affärstidslagen skall försvinna och att inte heller de handelsanställda ute i landet vill detta. Men vi inom utskottsmajoriteten måste väl ändå fästa avseende vid vad KF, LO och Handelsanställdas förbund säger och kan inte bara konstatera att det finns en del avdelningar och personer ute i landet — det är vi medvetna om — som inte gillar det här. Jag tycker att resonemanget i stället bör bli att det är motionärerna som tror så förfärligt mycket. Utskottsmajoritetens synpunkter skall jag komma till, men låt mig säga att om man skulle tro på allt vad motionärerna och framför allt reservanterna påstår — herr Andersson i Örebro var inne på det när han sade att det är så och så med utskottsmajoritetens tro — skulle man komma fram till att det här blir någonting förfärligt. Om affärstidslagen slopas skulle det, enligt motionärerna, inte bara bli obekväm arbetstid för en massa handelsanställda, vilket är en sak, utan det skulle bli en utarmning av hela vår glesbygd, alla närbutiker skulle försvinna, en mängd kvinnor skulle få sina nerver förstörda därför att de tvingas arbeta på söndagarna osv. Är det nödvändigt att måla upp en sådan här fruktansvärd bild av det hela? Kan vi inte diskutera detta på en litet nyktrare nivå? Motionärerna skulle man kunna dela in i två olika grupper. Den ena består av dem som vill ha en förlängning av lagen i stort sett som den ser ut i dag. Den andra utgörs av dem som vill ha en förlängning som innebär en skärpning — alltså inte enbart en förlängning utan en mycket stor skärpning — av lagen. I övrigt har motionärerna tagit upp ett par saker. Den första är att de handelsanställdas situation försämras och att de handelsanställda kommer i ett starkt underläge om vi avskaffar affärstidslagen. Låt mig då bara peka på en sak, som man bör komma ihåg, nämligen den att om riksdagen i dag skulle följa reservationen finge det till följd att de handelsanställda inte får det ob-tillägg som de har förhandlat sig fram till, just därför att lagen skulle avskaffas. Då utgår inte detta ob-tillägg, men de anställda får i stort sett samma öppethållandetider som för närvarande. I det avseendet är Alf Petterssons i Malmö yrkande ett annat, det skulle skärpa lagen i hög grad. Ett bifall till reservationen skulle kort och gott innebära att man tar ifrån de handelsanställda en förmån som de har förhandlat sig till. Vidare tycker jag att man i detta sammanhang också måste ta hänsyn till de handelsanställdas fackliga organisation. Det är vad utskottet har gjort. Vi tror därför inte att det i det fallet föreligger någon större fara. Sedan sade herr Andersson i Örebro att vi skall planera så att de handelsanställda får mera fritid. Ja, självklart har vi från utskottets sida ingenting att invända emot det. Vi är inte ute efter att göra de handelsanställdas arbetstid längre. Det är också en fara som de fackliga organisationerna kan avvärja mycket bra. Det finns för övrigt stora grupper i samhället, speciellt i serviceyrkena, som redan nu har söndagsarbete, men jag har aldrig hört att herr Andersson i Örebro har velat avskaffa det arbetet. Jag förstår vad herr Andersson egentligen är ute efter, när han säger att det var ju så förut att socialdemokraterna kämpade för de handelsanställdas rätt. Ja, herr Andersson, det är så fortfarande. Det gjorde vi inte bara förut. Det har sagts att priserna kommer att stiga starkt i samband med affärstidslagens upphörande, och det är naturligtvis någonting som man kan misstänka. Men vi har försökt att studera den frågan, och vi har lyssnat på dem som varit föredragande i ärendet, och vi har då funnit att den farhågan säkerligen är överdriven. Där finns det också någonting i regeringens skrivning och i handelsministerns yttrande, som vi har velat trycka på, nämligen att när denna lag avskaffas skall det tillsättas en nämnd med företrädare för konsumenterna och de anställda. Den nämnden skall noggrant följa dessa frågor, framför allt om vi får en mycket stark prisstegring. Då skall Kungl. Maj:t kunna vidta åtgärder. Det måste innebära inte bara att vi går tillbaka till affärstidslagen utan också att man kan vidta en mycket stark skärpning. Vetskapen om att denna nämnd finns och att den mycket noggrant kommer att följa dessa frågor torde också innebära att affärsidkarna tänker sig för flera gånger innan de tar till några drastiska prishöjningar av den anledningen att affärstidslagen upphör. Man har också ett tredje argument, nämligen att slopandet av lagstiftningen skulle innebära att en stor mängd affärer i glesbygderna konkurrerades bort. Det skulle även ske med affärer i städerna, men låt mig ta glesbygdsbutikerna först. De skulle komma att försvinna genom att människorna på söndagarna kommer att ta sin bil och åka in till de stora varuhusen och handla där. Jag tror inte det. Efter många resonemang med de människor jag tidigare nämnt har vi i utskottet kommit fram till att ett sådant nedläggande av butiker i stort sett är en storstadsföreteelse. Lagens avskaffande kommer inte att betyda så särskilt mycket för landet i dess helhet. I huvudsak är det våra tre storstäder som kommer att märka något av detta. Kanske innebär lagens borttagande bara att man har öppet en eller annan söndag vid jul eller under semestertider. Det är nämligen ett så pass dyrt kalas att ha söndagsöppet att vi inte tror att exemplet kommer att smitta av sig ute i landet i så särskilt hög grad. Den företeelsen torde som sagt komma att begränsas till våra tre största städer. Med även när det gäller dem kan man naturligtvis säga att det inte är bra om alla de små närbutikerna i kvarteren försvinner och vi får enbart stora kedjebutiker. Vid den dispensgivning som hittills förekommit har man emellertid haft sin uppmärksamhet riktad på denna fråga, och vid närmare studium har det visat sig att det finns ungefär 50 närbutiker som egentligen bara har kommit till tack vare att de kunnat ha söndagsöppet. Tvärtemot vad som påstås här skulle det sålunda kunna innebära att vissa livsmedelsbutiker i kvarteren som har en alldeles speciell sortering fick en puff framåt genom att affärstidslagen upphör, i stället för att lagens borttagande skulle ta död på dem. De små servicebutikerna skulle sålunda ha en möjlighet att överleva och utvecklas tack vare lagens upphörande i stället för tvärtom. Där är det åter en fråga om tro. Men vi ser det så. Jag tycker också att man skall kunna konstatera att det kanske blir på det sättet. Motionärerna tror tvärtom. Men i båda fallen är det en fråga om tro. Riktigt säkert kan man inte veta någonting. Vi tror att man här har haussat upp denna fråga alldeles för mycket och att det inte kommer att gå så som man befarar. Jag tycker vi kan vara överens om att inte överdriva det här. Vi får en nämnd som följer prisutvecklingen. Den service slopandet av lagen möjliggör har betydelse i storstäderna, men det är inget revolutionerande, och i stora delar av landet kommer det inte att få någon effekt. Att bibehålla en affärstidslag som visat sig tämligen ineffektiv och som förutsätter ett dispensförfarande som brutit sönder lagen tycker vi i likhet med handelsministern är meningslöst. Därför, fru talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Herr Svanberg säger att vi får en nämnd som skall följa prisutvecklingen. Vi har uttryckt oro för att denna nämnd inte snabbt skall kunna motverka en sådan strukturomvandling som vi befarar. När skadan redan är skedd är det sannerligen inte lätt att göra någonting åt det. Vi skall inte överdramatisera det här, säger herr Svanberg. Självfallet inte. Men som jag sade i mitt anförande gjordes det klara reservationer i en del av de tunga remissorganens yttranden, som enligt herr Svanberg betydde mycket för utskottsmajoritetens ställningstagande. Statens prisoch kartellnämnd säger sig inte kunna finna annat än att ett ökat öppethållande kan leda till en höjning av prisnivån eller en stegrad nedläggning av butiker. Man framhåller att möjligheterna att tillgodose konsumentbehovet av bättre närhetsbutiker torde minska vid en ökad butiksnedläggning. Det andra tunga remissorganet som herr Svanberg åberopade är statens konsumentråd — man måste ändå tillmäta rådet en viss kunskap på detta område. Rådet anför att det är outrett vilken inverkan ett fritt öppethållande kan få på strukturutvecklingen. LO baserar sitt tillstyrkande på en förväntan att öppethållandet inte kommer att utökas, och TCO tillfogar i en reservation att det kan bli nödvändigt med specialbestämmelser. Det stora problemet har varit dispensmöjligheterna och dispenssystemets tillämpning i de olika kommunerna. Man har t.ex. varit speciellt generös i Stockholmsområdet. Därför har vi i motioner och i reservationen uttalat att dispenssystemets tillämpning i stället skall läggas på länsstyrelserna, och Kungl. Maj:t får utfärda tillämpningsföreskrifter. Jag hyser stora sympatier för det tilläggsyrkande som herr Alf Pettersson i Malmö ställt här i kammaren och finner att jag kan rösta för det.
Fru talman! Utskottets ordförande säger att motionärerna i sin skrivning påstår att det är de som vet och att andra bara tror. Herr utskottsordföranden ger själv ungefär samma intryck: det är utskottet som vet och motionärerna som tror. Jag vill fästa uppmärksamheten på att jag anförde tre sakligt underbyggda skäl för det förmodade söndagsöppethållandet: antalet dispenser under nuvarande lagstiftnings första tre och ett halvt år, en enkät bland storföretagarna och ytterligare ett skäl. Det var alltså på ganska goda grunder som jag förmodade att det kan komma att bli ett omfattande söndagsöppethållande. Jag noterar också att utskottet på denna punkt säger emot sig självt. Utskottet säger att man ”på goda grunder” kan ”räkna med att söndagsöppethållningen blir av begränsad omfattning”. Några rader ovanför säger man: ”Utskottet vill — — — framhålla att det måste betraktas som en väsentlig serviceförbättring för konsumenterna att de får tillfälle till inköp också på söndagarna.” Då frågar man sig: Är det inte meningen att alla konsumenter skall ha denna serviceförbättring? Är det meningen, måste konsekvensen vara att öppethållandet på söndagarna blir av ganska stor omfattning. Sedan noterade jag med stor tillfredsställelse att herr Svanberg i sitt anförande konstaterade att den här nämnden, som jag i och för sig också kan sätta värde på, ändå skall begränsa sin verksamhet t.ex. till prisingripanden. Den kan aldrig återupprätta den närservice som försvinner i glesbygden och även i städer och tätorter i kvarter med dåligt kundunderlag.

Fru talman! Herr Andersson i Örebro säger att det kommer att bli på det och det sättet. Men det är ju ändå inte på något sätt bevisat. Jag sade i mitt anförande att herr Andersson tror att det skall bli på ett visst sätt och att han målade upp en skräckvision — det var mest han som gjorde det. Utskottsmajoriteten har på, som vi tycker, goda grunder kommit till en annan åsikt. Detta skall väl ändå inte vara någon trosdiskussion, herr Andersson! Vi brukar slippa sådana i utskottet. Vi kan väl säga att det finns argument för både den ena och den andra ståndpunkten. Utskottet har funnit att argumenten för dess ståndpunkt överväger. Det var roligt att av herr Alf Pettersson i Malmö få erkännandet att vår ståndpunkt är ungefär lika väl underbyggd som motionärernas. Det var precis vad jag sade. Herr Pettersson säger att han angivit tre goda skäl som bevis för det riktiga i sin uppfattning. Jag har för min del med fyra goda skäl antytt motsatsen. Jag tror alltså att vi kan vara ungefär lika säkra i våra påståenden. Man bör inte hålla på med sådana här hypotetiska spörsmål och försöka bevisa så mycket. Varför skulle inte alla få denna service, om det nu är fråga om en så fin serviceförbättring? frågar herr Pettersson. Vi har sagt att det torde vara praktiskt ekonomiskt omöjligt annat än i våra storstäder.

Fru talman! Om jag anförde tre sakligt underbyggda skäl för att det kan förmodas bli ett omfattande söndagsöppethållande och herr Svanberg anförde fyra skäl för motsatsen, så vill jag ytterligare hänvisa till den allmänna opinion som vi upplevt de senaste veckorna. Jag visade upp ett femtiotal tidningsreferat, ledarklipp, protester och insändare som förekommit de senaste veckorna. Där förekommer i stort sett samma förmodanden som vi motionärer gör. Om man räknar antalet mycket noggrant tror jag att vi har ett övertag.
Fru talman! Jag skall inte diskutera vem som tror eller inte tror. Herr Svanberg sade att man borde diskutera på ett nyktert sätt. Det anser jag att motionärerna gjort då de försökt tolka vad de olika remissinstanserna sagt. Det är väldigt svårt att göra den tolkning som herr Svanberg gör, nämligen att 50 av remissinstanserna varit positiva. Enligt vad jag kunnat finna har ingen reservationslöst godtagit ett slopande av affärstidslagen, utan man har anfört att det medför negativa effekter. Vad beträffar ob-tillägget, som kopplats samman med affärstidslagens vara eller inte vara, kan jag som fackligt engagerad inte godkänna förhandlingsunderlaget. Man visste vid förhandlingarna inte vad som skulle ske. Och de affärsanställda skall väl i likhet med alla andra arbetstagargrupper ha tillägg för obekväm arbetstid, alldeles oberoende av lagen. Fritiden är för personalen inom handeln lika väl som inom andra arbetsområden värd en hel del. Annars skulle vi inte slåss för en arbetstidsförkortning, något som vi ju gjort under många år.

Fru talman! Fru Nordlander säger att det inte är lätt att tolka remissyttranden. Nej, det tycks inte vara det, eftersom vi kommer till så väldigt olika slutsatser. Men det är väl ändå oomtvistligt att man har gjort vissa förbehåll men i princip tillstyrkt förslaget. Inte ens utskottet har ju reservationslöst biträtt förslaget och sagt: Hurra vad det är bra. Utskottet har sagt att detta är någonting som man bör företa sig, men man bör se till att denna nämnd fungerar ordentligt och kan följa prisutvecklingen. Man kan alltid strida — herr Alf Pettersson — om vem som har den allmänna opinionen på sin sida. Jag skall inte ta upp någon tävlan i det avseendet. Jag tror dock inte att den är helt på herr Alf Petterssons sida. Men det är återigen någonting som jag tror.

Fru talman! Den diskussion som just nu har förevarit här har ju i och för sig varit fängslande. Men jag tyckte att den fick en dyster prägel över sig, när herr Andersson i Örebro nappade på det bete som herr Alf Pettersson i Malmö kom med. Visionen av att man i framtiden kanske skall se folk i fängelse för att de håller butiker öppna på ”felaktiga tider” är verkligen dyster. I den reservation som har fogats till näringsutskottets betänkande nr 53 förordas att affärstidslagen får förlängd giltighet, att länsstyrelserna skall bli första instans för dispensgivning samt att dispenser skall ges med största restriktivitet. En sådan ordning är emellertid i verkligheten redan tillämpad. Sålunda konstaterar affärstidskommittén i sin utredning, att den nuvarande lagen har tillämpats med olika stark restriktivitet i olika delar av landet. Det har sålunda dels lokalt, dels regionalt uppstått betydande förändringar av konkurrensförhållanden genom att dispenser har lämnats bara till vissa affärer, medan andra har vägrats dispens. En uppflyttning av behandlingen av dispenserna till länsstyrelserna kommer inte att kunna undanröja sådana olägenheter. Det måste under alla omständigheter bli så att de olika länsstyrelserna inom lagens ram gör olika bedömningar av behovet av dispenser. Då kommer alltid att kvarstå den konkurrenssnedvridning som blir följden av dispensgivning på den ena sidan en länsgräns men inte på den andra sidan. Det måste därför anses vara en helt riktig bedömning som regeringen har gjort, när den anser att i princip ovillkorligt förbud mot öppethållande på annan tid än vanlig affärstid är det enda alternativet till fria affärstider. Det skulle också innebära att försäljningen från kiosker och bensinstationer utanför vanlig affärstid skulle försvinna. Den sista uppfattningen delas inte av reservanterna, och jag tycker att de i den här frågan litet lättvindigt har viftat bort den problematik som ligger i en successiv utökning av sortimentet i kiosker och bensinstationer, innebärande en överflyttning av försäljningen från den reguljära detaljhandeln. Det skulle vara intressant att från reservanternas sida få åtminstone någon antydan om vad de menar med sin beställning hos Kungl. Maj:t av ett system med likformigt verkande dispensregler, som kan accepteras av såväl handeln som konsumenterna. Likformigheten måste väl rimligen innebära att man skall ge lika dispens till samtliga som ansöker därom? Reservanterna undervärderar också de konsumentintressen som talar för ett vidgat öppethållande framför allt i våra största städer. Det konsumentintresset är utomordentligt starkt vidimerat i Stockholm, som har haft den mest liberala tillämpningen av den nuvarande lagen. Vidare påtalas i reservationen farhågor för att ett vidgat öppethållande skulle innebära en höjning av prisnivån. Det finns enligt min mening ingen anledning att befara en sådan konsekvens. Med den mycket hårda konkurrens, inte minst just priskonkurrens, som råder i vårt land inom detaljhandeln är det närmast otänkbart att öppethållandet skulle öka så, att det även utsträckes över sådan tid då försäljningen inte längre är lönsam. Endast olönsam försäljning kan verka höjande på prisnivån, och den som hänger sig åt ett öppethållande med olönsamhet blir snabbt utslagen. Detaljhandeln följer mycket uppmärksamt lönsamheten för varje timmes öppethållande och stänger ofelbart, om lönsamheten sjunker. Beträffande de handelsanställda har det största fackförbundet, Handelsanställdas förbund, tagit ställning för lagens avskaffande efter att utomordentligt noga ha penetrerat frågan. Någon stor risk för nattöppethållande och ett omfattande söndagsöppethållande finns helt enkelt inte, och det är enligt min mening helt felaktigt att förvänta sig någon dramatisk förändring av affärsöppethållandet genom den nuvarande lagens avskaffande. Jag har, fru talman, polemiserat helt lätt mot de olika synpunkter som framförts av motionärer och reservanter. För mig har ställningstagandet för affärstidslagens upphörande emellertid helt grundats på övertygelsen att konsumentintressena i vårt snabbt föränderliga samhälle kräver en helt annan service än den som lagen ger möjlighet till i dag. För att gynna en fortsatt välståndstakt behöver under normala tider ett stort antal heltidsoch deltidsarbetande, män såväl som kvinnor, vara ute i förvärvslivet och det ofta på arbetstider som i olyckligt stor utsträckning sammanfaller med detaljhandelns öppethållande. För alla dem måste det vara en självklar rätt att i lugn och ro och på tider som passar dem få göra inköp av olika slag. Så som marknadskrafterna fungerar är det sannerligen ingen risk för att affärerna kommer att hålla öppet på tider som är ointressanta för konsumenterna. Ett öppethållande som inte ger full kostnadstäckning är i ett längre förlopp otänkbart, och konkurrensen kommer att tillse att prisökningar av det skälet inte kommer till stånd eller i varje fall blir högst marginella. Självfallet fruktar en del av de mindre affärsidkarna att de nu skall berövas rätten till fritid. De fruktar att företagandet för deras räkning skall bli ett otryggt slaveri. Jag tror att denna fruktan är ogrundad. I stället kommer den nya friheten att innebära större möjligheter för den specialiserade handeln att möta konkurrensen från den personaltyngda varuhushandeln. Som på så många andra områden kan det lilla företaget här visa sig vara en farlig konkurrent för den tungstyrda och kostnadskrävande storföretagsamheten. En sådan utmaning som den nya friheten skulle innebära för våra små och medelstora företagare inom handeln kommer att bli lyckosam för dessa, om man anpassar sig realistiskt till de nya förhållandena. Jag tror inte heller att denna företagargrupp egentligen anser sig behöva ett så illusoriskt skydd som den nuvarande söndervittrade lagen ger. Ja, denna lag har sannerligen överlevt sig själv. En lag som så ständigt sätts ur spel genom en nästan godtycklig dispensgivning kan inte vara någonting att strida för. När nu socialdemokraterna själva medverkar till att en godtycklig reglering försvinner skall vi vara glada för det och i konsekvensens namn gå med — och inte bara i konsekvensens, utan också känslomässigt — i arbetet på att skapa ett fritt och harmoniskt samhälle. Inte minst av sådana skäl yrkar jag, herr talman, bifall till näringsutskottets betänkande nr 53, innebärande affärstidslagens upphörande med utgången av detta år.

Herr talman! Herr Hagberg har frågat mig om jag är beredd att dels till skyndsam prövning uppta planering av statliga basindustrier i Kopparbergs län och Bergslagen, exempelvis ett järnverk, dels medverka till förläggandet av ett oljeraffinaderi till denna region, dels att söka uppnå en garanti från inom regionen befintliga privatägda storföretag, att inom Dalarna—Bergslagsregionen återinvestera genom den industriella och produktiva verksamheten frambringat kapital. Frågan om etablering av statliga basindustrier i Kopparbergs län och Bergslagen måste ses i ett större sammanhang än vad interpellanten gör. Man måste innan man beslutar sig för satsning i en viss bransch noga överväga möjligheterna att i hård internationell och fri konkurrens driva det tilltänkta företaget så att det kan gå med vinst, expandera och ge ökad sysselsättning. Det är först när den företagsekonomiska kalkylen föreligger som regionalpolitiska överväganden blir aktuella. Bland de geografiska områden som då kan komma i fråga för en etablering återfinns givetvis även Dalarna—Bergslagsregionen. Den planeringsgång jag här skisserat framstår för mig som den lämpligaste när man diskuterar frågan om etablering av statliga företag. Det huvudsakliga syftet måste vara att få till stånd lönsamma produktionsenheter och en rationell företagsstruktur och därigenom ökad sysselsättning och trygghet i anställningen. Möjligheterna att kombinera detta syfte med behovet av att i områden med vikande sysselsättning få till stånd nya och varaktiga arbetstillfällen skall givetvis tas till vara. I svårare fall av regional undersysselsättning kan det regionalpolitiska motivet väga tyngst vid en statlig etablering och offertsystemet, dvs. att företaget i särskild ordning ersätts för merkostnaderna, komma till användning. Mycket av vad jag nyss sagt är tillämpligt även på herr Hagbergs fråga om jag är beredd att medverka till en förläggning av ett oljeraffinaderi till Dalarna—Bergslagsregionen. Det rör sig här om mycket stora investeringar både från industrins och samhällets sida som kommer att få långsiktiga verkningar för såväl landets energiförsörjning som industristruktur, sysselsättning och miljö. De samhällsekonomiska konsekvenserna av olika lokaliseringsalternativ måste därför särskilt noga utredas. Lokalisering av raffinaderier och petrokemisk industri kan därtill ej analyseras isolerat från transportsystemet för oljeprodukter. Visst utredningsarbete har bedrivits i denna fråga. Sålunda har 1968 års utredning om rörtransport av olja och gas undersökt de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för ett rörledningssystem för oljeprodukter. Olika utredningsaktiviteter pågår och vissa ytterligare undersökningar kan komma att aktualiseras för att klarlägga hur från samhällsekonomisk synpunkt bästa möjliga struktur och utbyggnad av transport, raffinering och förädling av oljeprodukter och naturgas bör se ut. Denna fråga är givetvis av intresse för Dalarna—Bergslagsregionen med hänsyn till såväl den befintliga industristrukturen i regionen som till en eventuell framtida utveckling av petrokemisk industri. Herr Hagberg frågar också om jag är beredd att söka uppnå en garanti från inom regionen befintliga privatägda storföretag att inom Dalarna— Bergslagsregionen återinvestera genom verksamheten frambringat kapital. Det är mycket angeläget att förutsättningarna att bedriva industriell verksamhet i Sverige tas till vara av företagen. Det gäller att öka såväl rationaliseringsinvesteringarna som de rena kapacitetsinvesteringarna om vi skall ha möjlighet att hävda oss i den internationella konkurrensen. Oftast är det förenligt med företagens egna intressen att expandera i det område de bedriver sin verksamhet. De företag som finner att det i vissa fall inte föreligger sådan överensstämmelse kan dock ej särbehandlas på det sätt herr Hagberg föreslår.

Herr talman! Jag tackar för svaret på min interpellation. Jag hade inte tänkt mig ett så detaljerat svar men nog hade jag väntat mig större förståelse från industriministern för Bergslagens och Kopparbergs läns utveckling, som är så starkt negativ. Det står helt klart att Kopparbergs län håller på att gå mot en katastrofal utveckling med både sociala och ekonomiska konsekvenser. Den socialdemokratiska tidningen Dala Demokraten skrev den 21 augusti i år att industrisysselsättningen i Kopparbergs län minskat med hela 11,9 procent under tiden 1963 — 1968. Det är den högsta relativa siffran i hela riket. I antal sysselsatta betyder det 4 802 personer. Ledaren slutade: ”Som så många gånger förr måste upprepas: Dalarnas situation är lika allvarlig som Norrlands, nog så kritisk som Ådalens för några år sedan.” Ingen kan komma och säga annat än att Kopparbergs läns utveckling är i det närmaste katastrofal. Prognoserna för Länsplan 67 visar med all tydlighet åt vilket håll det lutar. Enligt prognos 2 skall länet minska från 1965 till 1980 med i runt tal 13 000 personer. På grundval av denna prognos har inrikesdepartementet gjort en kontrollprognos 0, enligt vilken befolkningen skall minska med omkring 19 000. I det närmaste 19 000-20 000 människor får alltså lämna Dalarna på 15 år. Många frågar sig hur det skall gå i framtiden. I Länsplan 67 sägs att av 15 kommuner skall 12 få befolkningsminskningar. I länsstyrelsens upprättade förslag till Länsprogram 70 har i stort sett alla kommuner kommit med omfattande önskelistor — välbehövliga tycker de, Tyvärr är verkligheten svårare än vad länsplanerarna har sagt. Satsningen, säger de, skall ske i en centralregion, Borlänge—Falun, men svårigheter har redan nu tornat upp sig i den regionen. Enligt vad länsplanerarna säger skall denna centralregion suga upp dem som mister sin sysselsättning i omkringliggande områden, så att de slipper åka söderut. Att centralregionen Borlänge—Falun har stora besvärligheter har vi fått se. Wallenbergs företag ASJ skall ju i det närmaste avvecklas, och det berör omkring 400 man. En del av dem har visserligen blivit lovade andra arbeten, men det betyder ändå att arbetstillfällena inom regionen minskar. I stället för ASJ har Wallenbergs företag Sieverts kabelverk kommit till regionen och fått lokaliseringsstöd och andra förmåner av kommunen. Företaget anställer dock inte så många just i dag. Domnarvets jernverk har nyligen tillkännagivit anställningsstopp, och bara vissa yrkesarbetare kan få arbete. Man planerar att minska arbetsstyrkan med 250-300 man. Möjligheten att få arbete i centralregionen kommer att bli starkt reducerad. Åtstramningar på arbetstillfällen gäller i stort sett i alla Stora Kopparbergs anläggningar. Dessutom har man skjutit upp investeringsplanerna. Det ser illa ut då man vet att Stora Kopparberg har slussat ut 300 miljoner kronor till Canada i det s.k. pappersmaskinsarbetet där. Åtstramningen gäller även t.ex. Avesta jernverk och Långshyttans valsverk. De investeringar som nu görs i länet är tydligen alla inlemmade i förhoppningen att de skall innebära rationaliseringar. Det gäller t.ex. investeringen i Smedjebackens valsverk. Där satsar man på ett nytt valsverk som skall producera 80 000 ton per år. I dag producerar man 25 000 ton, men man behöver endast nyanställa ca 10 man, och investeringens storlek är på 65 miljoner kronor. I både Kopparbergs län och i Bergslagen är många samhällen rena brukssamhällen där järnhanteringen är dominerande. Frågan är hur det skall gå för dessa samhällen, och vilka åtgärder som måste till för att inte Bergslagen skall bli en död bygd industriellt sett och, som på så många ställen, endast ett sommarstugeområde. Metallindustriarbetareförbundet har uppmärksammat den farliga utvecklingen att all stålindustri kan komma att hamna på Västkusten. Hur skall det då gå för Bergslagen? Det som redan har framkommit från den fysiska riksplaneringen visar att industrin vill förlägga nästan alla oljeraffinaderier, stålverk, aluminiumverk och andra tunga anläggningar på Västkusten. En förläggning dit kommer att få kolossala konsekvenser för inlandet. Industrins företrädare säger att det inte är ekonomiskt lönsamt att förlägga industri till t.ex. Bergslagen, men vad betyder det då samhällsekonomiskt om hela Bergslagen skrotas? I min interpellation frågade jag om industriministern till skyndsam prövning ville uppta planering av statliga basindustrier i Kopparbergs län och Bergslagen, t.ex. järnverk. Statsrådet svarade att man måste se frågan i ett större sammanhang, och likaså sade statsrådet att företagen måste gå med vinst. Det tycker jag också, men frågan är om man skall bedöma det efter strikt företagsekonomiska vinstintressen. Jag anser att den samhällsekonomiska vinsten måste räknas mycket högt. Jag vill konkret fråga: Håller statsrådet på med några sådana prövningar, eller är statsrådet beredd att skyndsamt göra dessa prövningar? Kan den befolkning i Dalarna och Bergslagen, som känner hotet om bristande sysselsättning, räkna med att regeringen vidtar kraftåtgärder? Befolkningen vill ha reda på om utvecklingen kan vändas. Kommer regeringen att använda AP-fonderna för att med hjälp av dessa etablera industrier som ger sysselsättning? Eller skall dessa AP-fonder bara användas som riskvilligt kapital? Det senare kommer som nu att betyda att snedutvecklingen bara fortsätter. Den andra frågan som jag ställt är om statsrådet är villig att medverka till att ett oljeraffinaderi förläggs till regionen. Jag tror att det är en kärnfråga när det gäller Bergslagsregionens närmaste framtid. Kommer oljeraffinaderiet att förläggas till Västkusten så kommer väl hela järnhanteringens utveckling att ske där. I rörledningsutredningen säger man att den gynnsammaste betingelsen är att ett oljeraffinaderi har nära till energikrävande industri. Om järnverksindustrin förläggs till kusten, rasar Bergslagen samman, blir helt enkelt nerskrotad. Jag tror att det är mot denna bakgrund man måste se frågan om en lokalisering av ett inlandsraffinaderi till Bergslagen. Ett raffinaderi löser i och för sig inte de många akuta problemen, men en sammankoppling mellan kemisk och petrokemisk industri ökar inte bara sysselsättningen i området utan också möjligheten att få behålla den industri man redan har. Kravet får alltså inte ses som ett isolerat projekt. Det är vidareförädlingen av oljeprodukterna som ger ökad sysselsättning. Möjligheterna att kombinera oljeoch plastprodukter med träoch järnvaror kan ge nya materiel och industribranscher. Det är möjligt att på tre år få ett oljeraffinaderi med en oljeledning till Bergslagen. Det gäller att inte se denna fråga så som rörledningsutredningen gjort, strikt företagsekonomiskt och i ett begränsat perspektiv, utan man bör flytta fram perspektivet några år. Länsstyrelsen i Kopparbergs län har tryckt hårt på denna fråga. Vidare står flera fackföreningar bakom kravet, bl.a. Metalls avd. 63 i Borlänge som har över 6 000 medlemmar. Regeringen har ju möjligheter att se till att sysselsättningen i inlandet bibehålls och utvecklas. En möjlighet är att tillgripa statliga tvångsåtgärder mot oljeindustrin eller att förstatliga densamma. En fråga som det är angeläget att få svar på är om industriministern är beredd att se till att Bergslagen inte skrotas ned utan regionen i stället kan bli ett livaktigt sysselsättningsområde. Den sista frågan som jag ställt gäller om de privatägda företagen skall återinvestera vunnet kapital i den region där det har tillkommit. Det finns i dag en benägenhet hos företag som gör vinster i avfolkningsområden att inte investera dessa vinster där. Vi har exemplet från Stora Kopparbergs Canadaengagemang. Det har också väckt farhågor att ett av landets största järnverk, Domnarvet, säger sig ha planer på att expandera men inte i vår region utan vid kusten. Vi som har vårt hemvist i Bergslagen finner det naturligtvis oroande att så skall ske. Många kommunalmän har framfört önskemålet att storindustrin skall expandera i Bergslagen. Såvitt jag förstår kan det inte ske utan investeringsstyrning. Men i industriministerns svar kan jag inte se att det finns någon tanke på att gripa in i den s.k. kapitalistiska spontana utvecklingen. Det är synnerligen allvarligt då lokaliseringspolitiken ej kan förändra denna negativa utveckling för Kopparbergs län och Bergslagen. Att det brådskar med en vändning av befolkningsströmmen från Dalarna står klart. Men när man tar del av industriministerns svar kan man inte bli annat än pessimistisk. Det är i stort sett en redovisning av på vilka grunder man etablerar industri och vilka svårigheter som finns för ett oljeraffinaderi. I svaret finns även belägg för att det privata näringslivet självt skall få välja lokaliseringsplats. Man kunde ha väntat sig ett besked om vad industriministern hade för inställning till och syn på Bergslagens utveckling.

Herr talman! Om jag skulle förenkla mitt svar till att bara gälla den sista frågan skulle jag säga: nog kommer vi att göra allt för att Bergslagen inte skall skrotas ned. Att undvika detta ingår såsom en viktig del i vår allmänna näringspolitik. Att jag hänvisar till den allmänna näringspolitiken beror på att herr Hagberg har ställt frågor vilka självfallet har en lokal betydelse men vilkas lösande kräver åtgärder som har en väsentligt större räckvidd än vad som gäller enbart det rent lokala planet. Herr Hagberg vet att vi som ett första steg på vägen mot en etableringskontroll i våra tre storstadsregioner har genomfört något som kallas lokaliseringssamråd. Jag tror också att det är riktigt och viktigt att man prövar ett sådant. Men det kan inte heller ha undgått herr Hagberg att vi från regeringen vid vissa tillfällen har möjligheter att påverka företagens lokaliseringsval, exempelvis då de vill använda investeringsfonderna i ett annat konjunkturläge än det vi just nu upplever. Det finns också åtskilliga företag som på detta sätt har påverkats i sitt lokaliseringsval för att lägga ut filialer eller bygga ut inom det s.k. stödområdet. Stödområdet är ju mycket stort. Det innefattar hela Norrland samt delar av Dalarna och Värmland. Det är således ett område med problem av samma karaktär som de som Kopparbergs län nu har.

Med utgångspunkt i detta kommer vi så långt det är möjligt att dra slutsatser och vidta åtgärder. Till de redan genomförda branschutredningar som vi omedelbart haft anledning att ta viss ställning till hör utredningarna beträffande TEKO industrin, skoindustrin och glasindustrin. Jag skall inte alltför mycket gå in på detta, eftersom vi förmodligen kommer att få tillfälle att diskutera det i morgon. Jag har bara velat peka på det förhållandet att sådana utredningar leder fram till att vi i vår kommer att lägga fram förslag till speciella åtgärder. Men vi bedriver också i samråd både med företagarsidan och den fackliga sidan branschutredningar om järnoch stålhanteringen, skogsindustrin, gjuteribranschen osv. Vi har därvid självfallet anledning att observera dels vad som kommer att hända inom dessa områden, dels också den redan befintliga lokaliseringen och möjligheterna till en utbyggnad av denna. Vi är därför intresserade av vad som händer i de industrier som finns i Kopparbergs län. Vi har under några år med en aktiv lokaliseringspolitik haft tillfälle att ta ställning till lokaliseringspolitiska insatser även för företag i Kopparbergs län vilka ligger utanför det s.k. stödområdet. Det har inte varit en så skarp gräns att man sagt att det innanför denna skall vara lokaliseringsstöd men utanför den inget sådant stöd. Det som hänt i Hedemoratrakten och det som nu av herr Hagberg nämndes beträffande Smedjebacken är ju bevis på att vi på regeringshåll där det finns möjligheter är beredda att medverka för att påverka utvecklingen inom Kopparbergs län. Jag vill också erinra om att Falun—-Borlängeregionen har uppmärksammats i samband med riksdagens beslut om decentralisering av viss administration. Det har också meddelats — åtminstone har jag läst om det i tidningarna — att man inom någon industri i Stockholmsregionen planerar en utflyttning, eventuellt upp till Faluregionen. Vi får väl se, när ärendet kommer under regeringens ögon, vilket jag räknar med att det gör, om vi inte också då skall ha möjligheter att påverka det. Låt mig till sist säga att när herr Hagberg tar upp problemet om lönsamhetsbedömningen så är han med mig med avseende på att det bör vara industrier som är lönsamma, som har möjligheter att klara sig i konkurrensen, som ger vinst, expanderar och ger ökad sysselsättning. Men, herr Hagberg, ni har säkerligen läst igenom mitt interpellationssvar, där jag också säger att i svårare fall av regional undersysselsättning ”kan det regionalpolitiska motivet väga tyngst vid en statlig etablering och offertsystemet, dvs. att företaget i särskild ordning ersätts för merkostnaderna, komma till användning”. Jag anser att det kan inträffa, när man gör en bedömning av situationen i Kopparbergs län vid det tillfälle när vi har objekten under ögonen. Sedan är det nödvändigt att vi får tillfälle att närmare se på exempelvis oljeutredningen och transport av olja i rör, innan vi ger något slags besked om vad som kan hända inom det området.
Herr talman! Industriministerns senaste inlägg tycker jag i alla fall andades en viss optimism. Tydligen vill industriministern inte bidra till att skrota ned Bergslagen. Just nu befinner sig väl Bergslagen och Kopparbergs län i det skede som Norrland kanske har genomgått. Det sker för närvarande en stark avfolkning. Därför behövs det snabba och kraftiga åtgärder nu, innan avfolkningen har gått för långt, ty sedan måste man ju vända strömmen tillbaka. Vad som oroar är att ett mycket stort järnverk planerar att eventuellt sammangå med andra, och det finns redan planer på en förläggning till Västkusten. Om all industrilokalisering som nämns i den fysiska riksplaneringen skall ske på Västkusten, så betyder det väl att Bergslagen kommer att slås ut. Det behövs kraftiga åtgärder för att motverka detta. Vad som också behövs i Bergslagen är en förändrad struktur på det industriella livet. Men enligt vad som framgår av Länsplan 67 ser det mörkt ut, och ingenting nytt har redovisats här. Den enda ljuspunkten i vad industriministern sagt är en något positivare syn, men där finns ingenting om en styrning av det privata näringslivets investeringar, något som jag tror är Aoch Oi den här frågan.

Herr talman! Herr Persson i Heden har frågat chefen för jordbruksdepartementet om han är villig medverka till att friköp av kronomark under de i interpellationen anförda förhållandena kan ske till priser som överensstämmer med priserna vid annan jämförbar markförsäljning. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. I de bestämmelser som gäller för domänverkets försäljning av staten tillhörig fast egendom föreskrivs bl.a. att till grund för bestämmandet av saluvärdet skall läggas i orten gängse skäligt pris. Ibland kan det emellertid vara svårt att fastställa vad som är ortens pris. Detta kan exempelvis vara förhållandet när kronomark börjar säljas inom ett för fritidshus attraktivt område. Markpriset i ett sådant område kan då svårligen jämföras med ett relativt lågt markpris i en mindre tätort inom samma kommun. Domänverket söker i sådana fall bestämma markpriset, även då det gäller friköp av mark, så att det motsvarar det pris som gäller på öppna marknaden vid jämförbar markförsäljning. Jag anser inte att det finns anledning att nu ompröva gällande regler för domänverkets försäljning av kronomark, eftersom de innebär att försäljning skall ske till priser som överensstämmer med priserna vid annan jämförbar markförsäljning, alltså just vad interpellanten efterlyser.

Herr talman! Jag vill först tacka industriministern för svaret på min interpellation. Ärendet gäller huruvida statsrådet anser att det pris, som domänverket begär av de s.k. kronotorparna vid friköp av mark, efter omständigheterna är skäligt eller kan anses vara för högt beräknat. Att döma av det lämnade svaret tycks statsrådet anse att ett pris, som i kända fall uppgår till 40 000 kronor per hektar, dvs. 4 kronor per kvadratmeter, skulle vara skäligt och att ingen anledning finns för omprövning. Jag måste bekänna, att jag är en aning förvånad över att statsrådet kan acceptera detta pris såsom skäligt. Privata markägare har ofta blivit kallade markprofitörer, men jag vet inget fall, där privata markägare haft möjlighet att begära sådana hektarpriser som domänverket nu begär just i detta speciella fall. Det är inte så — som statsrådet har velat tolka ärendet — att det skulle gälla mark för fritidsändamål, utan det är sådan mark som de nuvarande arrendatorernas fäder för en spottstyver sålt till kronan. Dessutom tillkommer att arrendatorerna är ägare till befintliga byggnader inom berörda markområde och brukar eller har brukat intilliggande mark som åkerjord och är fast bosatta på platsen. Härtill kommer att de kommuner, som är berörda av detta i så måtto att områdena ligger inom kommunerna, såvitt jag känner till har ett i orten gängse åsatt tomtmarkspris på 1—2 kronor per kvadratmeter. Dessa s.k. kronotorpare har i allmänhet endast ettårskontrakt på marken kring sina byggnader. De har inte lyckats få längre kontraktstid av domänverket. Självfallet kan inte sådana kronotorpare vidtaga några förbättringsarbeten eller någon modernisering av bostäderna, som jag vet skulle vara av behovet påkallad. Med ettårskontrakt vet givetvis inte arrendatorerna om förnyelse av kontraktet kan ske längre fram, och därför har det varit omöjligt att göra några förbättringar. De har sålunda fått behålla sina omoderna bostäder. I samband med propositionen, dagtecknad den 6 oktober 1967, angående giltighetstid för den s.k. ensittarlagen hemställde jag i en motion att även kronans mark skulle innefattas under denna lags bestämmelser.

Detta blev också riksdagens beslut. Därefter har också avslagna ansökningar om friköp omprövats, och så långt är allt i sin ordning. Nu kommer dagens ärende. Domänverkets prissättning överensstämmer under inga förhållanden med, såvitt jag kan bedöma, ensittarlagens anda och mening. Det torde vara något fel i detta system när domänverket så till den, jag vågar säga, milda grad skriver upp ett markpris som skett i det här speciella fallet, i all synnerhet när det gäller människor som under hela sin livstid bott på ifrågavarande område. En enskild markägare hade aldrig någon som helst möjlighet — jag hoppas inte heller vilja — att begära 40 000 kronor per hektar. Det är att märka att markområdena ligger avsides utanför byggnadsplanelagt område utan allmänna VA-anläggningar och oftast långt från allmän väg.

Detta är det enkla faktum i frågan, och jag förutsätter att domänverket har handlat i alltför ensidigt nit och följt de bestämmelser som statsrådet har omnämnt i sitt svar. Därför hoppas jag att saken rättas till och ett mera rättvist förfaringssätt åvägabringas. Till sist, herr talman, vill jag helt enkelt hemställa till statsrådet att i möjligaste mån vidta de mått och steg som anses vara nödvändiga för en omprövning av prissättningen på denna kronans jord i detta aktuella fall. Jag vågar till sist säga att rättvisan kräver detta.
Herr talman! Kungl. Maj:t har så långt jag vet inte haft tillfälle att pröva det speciella ärende om vilket herr Persson i Heden talar. Detta hade kunnat vara möjligt — jag vet nu inte om tiden för överklagande eller besvär har utgått. Men vi har ju här en regel som säger att om köpare av kronomark anser att domänverket begär ett pris som avviker från i orten gängse skäligt har han möjlighet att anföra besvär häröver hos Kungl. Maj:t. Det är ju den säkerhetsgaranti som vi har dels för att regler som vi fastställer här i riksdagen efterföljs, dels för att också kunna göra en överprövning av skäligheten. Då först hade vi haft tillfälle att närmare studera och ta del av motiven. Jag skulle väl ändå tänka mig att den syn på det här speciella ärendet som domänverket har ligger till grund för verkets bedömning. Nu kan man naturligtvis, som herr Persson i Heden gör, säga att priset är 40 000 kronor per hektar. Men varför kan inte herr Persson säga att det är 4 kronor per kvadratmeter? Hur långt är avståndet från Göteborg? Det kanske vore värdefullt med en sådan upplysning, eftersom jag inte har det speciella ärendet framför mig. Är det 5 mil eller 6 mil eller är det 20 mil? Om det skulle vara 5 eller 6 mil skulle jag inte utesluta att det kanske ter sig ganska attraktivt och att man inom området får betala väsentligt mycket mer per kvadratmeter än det pris som domänverket har angett. Men om det kan jag inte uttala mig. Men jag vill klart framhålla att här finns en överprövningsmöjlighet genom besvär, och det är beklagligt, om man inte har utnyttjat det, om det är så att man anser sig vara ofördelaktigt behandlad.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Johansson för beskedet om överklagningsmöjlighet, och det kan tänkas att jag kan ta detta som intäkt för att statsrådet Johansson är villig att pröva frågan i den positiva anda som jag i mitt första anförande antydde om. Nu är det i ett ärende som jag känner till en köpare som redan varit tvingad att skriva på kontrakt. Är det för sent för denne att överklaga? Sedan är det åtskilliga av dessa personer som icke kunnat skriva på på grund av detta höga markpris, och det är med anledning därav som jag tagit upp frågan i form av en interpellation, därför att där finns givetvis ingen överklagningsmöjlighet. Det finns givetvis ingenting att överklaga, då man vid underhandlingen med domänverket inte kommit fram till acceptabelt pris. Jag menar att det skulle vara av synnerligen stort värde, och jag vill tacka för det om så blir fallet, om statsrådet härvidlag kunde vidta nödvändiga mått och steg för att klarlägga detta — detta speciella fall som rör bestämmelser som nära nog ansluter sig till ensittarlagen enligt riksdagens beslut 1967. Statsrådet Johansson frågade varför jag nämnde 40 000 kronor per hektar och inte 4 kronor per kvadratmeter, men jag tror att jag sade bådadera. Men i det här fallet gäller det ju ett torp och inte bara 500 eller 1000 kvadratmeter kring en liten stuga; vederbörande förutsätter möjligheten att köpa hela sitt torp. Och får de inte köpa sitt torp vill de köpa en tillräcklig tomt kring befintliga byggnader. Hur långt är det till Göteborg, frågade statsrådet. I ett fall som jag känner till rör det sig om 8—9 mil, jag kan inte säga exakt. Men det är inte bara inom Göteborgsregionen, herr statsråd, utan också i andra delar av landet, kanske 50 mil från Göteborg, som sådana här fall inträffar och kommer att inträffa. Sålunda är det ett generellt resonemang rörande kronotorparna och deras friköp enligt ensittarlagen. Med detta tror jag att jag har framfört vad jag tänkte säga med anledning av statsrådet Johanssons senaste anförande. Jag vill än en gång understryka min förhoppning om att frågan prövas i positiv anda.

Herr talman! Fru Kristensson har frågat mig om jag anser att nuvarande förhållanden beträffande vården av narkomaner är tillfredsställande samt om jag ämnar uppdra åt socialstyrelsen att utfärda riktlinjer för narkomanvårdens bedrivande. Jag vill svara att man inte beträffande något område inom socialvården och sjukvården kan slå sig till ro och anse att allt är tillfredsställande. Allra minst kan man göra detta när det gäller vården av narkomaner, där vi fortfarande prövar oss fram till adekvata vårdmetoder och där vårdresurser och vårdinsatser fortlöpande byggs ut av kommuner och landsting. Denna utbyggnad sker i anslutning till de riktlinjer som narkomanvårdskommittén angivit och som riksdagen för sin del anslutit sig till. För att förverkliga dessa intentioner håller socialstyrelsen fortlöpande en nära kontakt med kommuner och landsting. Jag vill i detta sammanhang erinra om att regeringen har lagt fram ett program i tio punkter för samhällets insatser på bred front mot narkotikamissbruket. Enligt de angivna riktlinjerna skall narkomanvården omfatta uppsökande verksamhet, öppen vård, sluten vård och eftervård. Uppsökande verksamhet med särskild inriktning på narkotikamissbrukare har genomförts eller planerats i ett stort antal kommuner och landsting. I de större städerna finns en verksamhet som är helt inriktad på och uppbyggd för kontakt med narkotikamissbrukare. En väsentlig del av den öppna vården ges vid ca 200 psykiatriska mottagningar i hela landet. För närvarande finns ca 15 öppna mottagningar som är speciellt avsedda för narkotikamissbrukare. Några av dessa har jourverksamhet och korttidsplatser. Ytterligare s.k. vårdcentraler planeras. Sluten vård av narkotikamissbrukare ges i allmänhet på psykiatriska kliniker, i viss utsträckning på specialavdelningar vid psykiatriska sjukhus samt på toxikomanavdelningar. Vidare vårdas narkotikamissbrukare som inte har fyllt 20 år vid ungdomsvårdsskolor, barnoch ungdomshem samt barnoch ungdomspsykiatriska kliniker. För eftervård av narkotikamissbrukare finns vissa behandlingshem och inackorderingshem. De största kommunerna svarar för större delen av den utbyggnad som har skett eller planeras. Även ideella föreningar bedriver en viss vårdverksamhet. Mellan myndigheter och organisationer förekommer vidare ett betydelsefullt samarbete när det gäller att bekämpa narkotikamissbruket. Socialstyrelsen har kraftigt understrukit nödvändigheten av att huvudmännen för sjuk och socialvård vid sin planering av utbyggnaden för narkomanvården uppmärksammar de brister som föreligger i avvägningen av resurser mellan den slutna sjukvården och eftervården. Eftervården måste byggas ut ytterligare för att inte sjukhusvistelsen skall bli en isolerad behandlingsinstans. Fru Kristensson säger i sin interpellation att det stora arbete som narkomanvårdskommittén redovisade i sitt betänkande inte avsatt några som helst spår. Jag vill därför understryka att det är kommitténs riktlinjer — den s.k. vårdkedjan — som tillämpas i narkomanvården. Kommittén har avrått från tillskapande av en speciell vårdorganisation eller speciella sjukhus. Vidare har kommittén rekommenderat att vården så långt möjligt skall vara frivillig. Detta innebär dock inte att samhället saknar tvångsmedel. Barnavårdsnämnderna kan ta hand om missbrukare under 20 år för samhällsvård, bl.a. på ungdomsvårdsskola, och det finns ingen platsbrist där. Att barnavårdsnämnderna skulle ta lätt på ungdomens narkotikaproblem stämmer inte med erfarenheten. Även om nämnderna väljer att så långt som möjligt arbeta efter frivilliglinjen, sker i många fall omhändertagande i olika former. Läkare på de psykiatriska sjukhusen kan ta in missbrukare inte bara för en avgiftningsperiod, utan de kan också enligt lagstiftningen om sluten psykiatrisk vård hålla dem kvar för vård en betydligt längre tid, använda utskrivning på försök under rehabiliteringsperioden osv. Det är barnavårdsnämndens och läkarens bedömning i det enskilda fallet som är avgörande för hur de tvångsmöjligheter som finns blir utnyttjade. Jag kan tillägga att socialstyrelsen nyligen tillsatt en arbetsgrupp för översyn av lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall. Det kan förutsättas att man i samband härmed kommer att undersöka hur lagen i praktiken tillämpas på narkotikamissbrukare. I interpellationen sägs att ”många läkare uppger att ingen enda patient blivit rehabiliterad”. En sådan vårdpessimism är enligt min mening obefogad. Från flera håll har positiva behandlingsresultat redovisats. Försök med olika behandlingsformer pågår på flera håll i landet. De följs med stor uppmärksamhet av socialstyrelsen. Fortfarande råder dock osäkerhet om lämpligheten och effektiviteten hos olika behandlingsmetoder. Detta gäller inte bara Sverige utan alla länder med narkotikamissbruk. Med hänsyn härtill har socialstyrelsen hittills bedömt det som olämpligt att genom detaljerade anvisningar låsa utvecklingen i ett läge, då kunskaperna om lämpliga behandlingsmetoder alltjämt varit bristfälliga. Socialstyrelsen anser det emellertid nu möjligt att med föreliggande erfarenheter som underlag kunna ge huvudmännen en mera konkret vägledande information beträffande vårdens utformning. Arbetet därmed pågår i samarbete med socialstyrelsens expertgrupp i narkomanvårdsfrågor. Jag utgår från att arbetet bedrivs skyndsamt. Tyvärr finns ingen patentlösning på narkotikaproblemen. Det krävs ett tålmodigt och ihärdigt arbete på många fronter. En av våra mest angelägna uppgifter i bekämpandet av den illegala narkotikahanteringen är att bygga ut den internationella kontrollen. Från svensk sida görs betydande insatser i detta arbete. På vårdområdet prövas nya vägar och resurserna byggs ut. I många fall misslyckas vi dock med rehabiliteringen av dem vi söker hjälpa. Jag är medveten om den oro och förtvivlan som många anhöriga till narkotikamissbrukare känner inför dessa problem. Det är lätt att förstå deras krav på krafttag från samhället. Jag vill emellertid betona att man inte löser missbruksproblemen genom en radikal omläggning av principerna för vården. Men självfallet får vi intensifiera ansträngningarna på de punkter där samhällets åtgärder är otillräckliga.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

Därför hade det kanske varit till honom som jag skulle ställt interpellationen, men jag har själv i mitt studium av denna fråga kommit fram till att det ändå är vårdfrågan som är det centrala problemet i sammanhanget. Kan man inte lösa den på ett effektivt sätt blir de andra åtgärderna mer eller mindre verkningslösa. Därför har jag alltså valt att rikta frågan till socialministern och tackar för svaret. Jag måste tyvärr säga, herr talman, att det svar som jag i dag har fått i stora delar påminner om det svar som jag fick på en liknande interpellation till statsrådet hösten 1968. Det är en uppräkning av de vårdresurser som finns och en katalog över vad som kan erbjudas i form av vård. I svaret 1968 sade socialministern att socialstyrelsen följer utvecklingen med uppmärksamhet, och den frasen återfinns också i dagens interpellationssvar. 1968 sade herr statsrådet att narkomanvårdskommittén skulle lägga fram sitt slutbetänkande tidigt 1969 och att man kunde räkna med att det skulle ge underlag för ytterligare överväganden och ställningstaganden i denna svåra fråga. Ja, vi trodde ju att det skulle bli möjligt och att vi när narkomanvårdskommitténs slutbetänkande var avgivet skulle få ett ordentligt underlag för att verkligen samla oss till en gemensam vårdpolitik. Jag delar inte statsrådets uppfattning när han säger att kommitténs verksamhet har avsatt vissa spår här i riksdagen. Det första betänkandet avsatte spår, och det är väl det som statsrådet syftar på när Ni säger att vi tillämpar den s.k. vårdkedjan och att vården så långt som möjligt skall vara frivillig. Det var ju narkomanvårdskommitténs synpunkter i dess första betänkande. Men det senaste betänkandet har faktiskt inte lett till något som helst resultat, och ändå använde man det som motiv för att man under en lång tid inte vidtog några speciella åtgärder — man skulle avvakta kommitténs förslag. Den enda lilla sak som jag verkligen har kunnat hitta konkret är att man har höjt statsbidraget från 18 000 till 20 000 kronor när det gäller behandlingshem. Men å andra sidan finns det inget som direkt tyder på att det förslaget emanerar från narkomanvårdskommittén. Det sägs i bilaga 7 till årets statsverksproposition: ”Kampen mot narkotikamissbruket måste föras oavlåtligt och på många olika fronter.” Det låter väldigt fint. Så tittar man i bilagan vad detta mera konkret har inneburit. Då står det bara så här: ”Dessa frågor är under uppmärksamhet hos berörda myndigheter och inom det särskilt inrättade samarbetsorganet för bekämpande av narkotikamissbruk.” Sedan kan jag faktiskt inte hitta något annat i huvudtiteln, som ändå skulle redovisa det stora arbete som narkomanvårdskommittén har uträttat. Herr statsrådet nämner också tiopunktsprogrammet, som regeringen sammanställde vid sitt extra möte vid årsskiftet 1968—1969. Jag har roat mig med att återigen titta på det för att se vad det lett till för resultat. Vi vet att vi fick en lagstiftning om sluten psykiatrisk vård som gav ökade möjligheter för tvångsvård av narkomaner. Jag skulle vilja fråga herr statsrådet: Har den lagändringen avsatt praktiska resultat? Jag har under hand från socialstyrelsen erfarit att man där drar den slutsatsen att lagen tillämpas lika restriktivt som tidigare och att alltså lagändringen inte haft någon praktisk effekt. Det är riktigt att polisen gjorde en aktiv insats första halvåret 1969, det är riktigt att som en följd därav brottsligheten sjönk rätt markant i vårt land strax därefter och det är också riktigt att antalet narkomaner i samband därmed nedgick. Men lika fullt är det riktigt — och det är verkligen att beklaga — att sedan den insatsen upphörde har brottsligheten åter ökat och antalet narkomaner har ökat i samma grad. Det är en skrämmande utveckling. På min fråga om herr statsrådet anser att narkomanvården är tillfredsställande svarade herr statsrådet att man inte kan ”slå sig till ro”. Nej, det tycker jag verkligen vore anmärkningsvärt om man kunde slå sig till ro. Men jag skulle vilja efterlysa litet större otålighet hos statsrådet när det gäller att verkligen gripa sig an med detta problem. Erfarenheten visar att om man bara låter utvecklingen ha sin gång växer problemet oss över huvudet. Det var faktiskt 1954 som folkpartisten herr Rimmerfors framställde en interpellation i riksdagen till dåvarande inrikesministern Hedlund. Då hade vi ett par hundra narkomaner i det här landet, men det ansågs inte befogat att göra någonting speciellt. Det kan man kanske förstå — det var ju inte så stort antal — men hade vi då följt herr Rimmerfors” rekommendationer och verkligen tagit allvarligt på problemet, så hade vi kanske i dag varit i ett helt annat läge. Den verkliga missen som man gjorde våren 1969, det var att man inte parade de polisiära insatserna med effektiva vårdresurser. Det var just bristen på adekvat vård som gjorde att den här polisinsatsen inte fick avsedd effekt — den fick alltså bara en temporär effekt och ingenting annat. Herr statsrådet säger att det finns en uppsökande verksamhet och i synnerhet i ”de större städerna finns en verksamhet som är helt inriktad på och uppbyggd för kontakt med narkotikamissbrukare”. Ja, jag tror att den finns på papperet, och den kanske fungerar något litet i praktiken. Men hur kan det komma sig att vi, när vi går ute på gatorna eller tittar ut genom fönstren i det här huset, ser så många narkotikaskadade ungdomar? Hur kan det vara möjligt? Fungerar inte den uppsökande verksamheten just i de här kvarteren? Många föräldrar som verkligen vill hjälpa sina barn har kommit underfund med att de får inget stöd från samhället, att de snarare motarbetas av samhället när de försöker rädda sina ungdomar. Barnavårdsnämnderna avvisar ungdomarna, sjukvårdsinrättningarna kan inte ta hand om dem och socialstyrelsen tycks inte riktigt förstå vad problemet gäller. Herr statsrådet säger vidare att det är en fråga om avvägning av resurser mellan den slutna sjukvården och eftervården. Ja, det är en fråga för sjukvårdshuvudmännen, eftersom det berör deras anslag, men staten måste ändå ha ett ansvar för att hjälpa sjukvårdshuvudmännen att lösa det här problemet, för det är sannerligen inte enkelt. Jag ser det egentligen inte bara som en avvägning av resurser mellan sluten vård och eftervård, för tyvärr måste man nog satsa både på den slutna vården och på eftervården. Det förefaller som om statsrådet med sin formulering snarast skulle ha menat att man skulle inrikta sig i huvudsak på eftervården, men jag tror inte att det är tillräckligt. Narkomanvårdskommittén avvisar tanken på en speciell vårdorganisation. Erfarenheten, eller åtminstone de kontakter som jag har haft med chefsläkare på de olika sjukvårdsinrättningar som har hand om narkomaner, talar emellertid för att det just är en speciell vårdorganisation som man måste pröva. Det visar sig att man inte kan vårda narkomaner på våra mentalsjukhus på ett meningsfullt sätt; i varje fall verkar det inte som om det vore den enda lösningen. Jag skulle vilja höra hur herr statsrådet ser på den frågan. Det här med att barnavårdsnämnderna kan ta hand om missbrukare under 20 år, det visste jag faktiskt också om. Men de tycks inte använda den möjligheten. Nu säger statsrådet att det finns gott om plats på ungdomsvårdsskolorna, men just detta att det finns gott om plats tyder väl på att barnavårdsnämnderna inte begagnar den möjlighet som de har att ta in ungdomar på ungdomsvårdsskolorna för vård och behandling. I fortsättningen refererar statsrådet min interpellation — ”Många läkare uppger att ingen enda patient blivit rehabiliterad” — men säger att sådan vårdpessimism är obefogad. Ja, är den det? Vad stöder statsrådet sig på, när Ni menar att man skall vara optimistisk eller i varje fall inte så här pessimistisk? Man kanske kan ha litet olika erfarenheter, men jag refererar dels narkomanvårdskommitténs betänkande, och kommittén har kontakt med många läkare som just har vitsordat detta, dels de synpunkter som kom fram på ett åklagarmöte som hölls under hösten, där en överläkare på ett sjukhus sade att vissa sjukhus i vårt land har 100 procents återfall. På ett sjukhus här i Stockholm har en undersökning visat att bara 5 procent klarar sig utan återfall ett år efter utskrivningen. Samma erfarenhet har alltså många andra läkare. Jag måste fråga vad herr statsrådet stöder sin uppfattning på, att det här är en pessimistisk skildring av verkligheten. Sedan kommer vi till något som jag tycker är intressant och positivt i statsrådets svar — uppgiften att socialstyrelsen nu anser sig ha möjlighet att med föreliggande erfarenheter som underlag ge huvudmännen en mera konkret vägledande information beträffande vårdens utformning. Det måste ju innebära att socialstyrelsen har statistiska uppgifter rörande olika behandlingsmetoders rehabiliteringseffekt. Det skall bli mycket intressant att få ta del av statistiken, för det är ju där problemet ligger. Men jag skulle i anslutning till detta vilja fråga statsrådet: Vilka slutsatser ger socialstyrelsens statistiska material? Det bör väl herr statsrådet veta — jag vet det inte. Men eftersom man nu anser sig kunna ge ut råd och anvisningar — eller ”en mera konkret vägledande information”, som det står — måste man ju ändå ha ett underlag i botten. Jag vill också fråga statsrådet: Hur skall då råden och anvisningarna utformas, och hur skall vården bedrivas? Får jag bara inom parentes säga, när statsrådet framhåller att tidigare har kunskaperna om lämpliga behandlingsmetoder varit bristfälliga, att det är klart att ingen kan utforma en 100-procentigt säker vårdpolitik. Det kan inte jag heller, det vill jag försäkra. Men att kunskaperna skulle ha varit så bristfälliga får väl stå för socialstyrelsen själv. Det finns ju i alla fall en hel mängd vetenskaplig litteratur, och det finns även utländska erfarenheter som alla pekar åt ett och samma håll, nämligen att man tyvärr måste tillgripa ett större mått av tvångsvård för att få en adekvat behandling. Jag förmodar att statsrådet har tagit del av den danska läkargruppens förslag till åtgärder när det gäller den danska narkomanvården, där det sägs att man måste öka möjligheterna till tvångsmässig behandling. Herr talman! Jag skall inte förlänga den här debatten så mycket. Vi hade ju en narkomanidebatt i kammaren för ett par veckor sedan, och jag beklagar att min interpellation kom så sent att den inte kunde besvaras i samband med den debatten. Statsrådet deltog inte i debatten, och därför är jag tacksam för att det här tillfället har getts att få höra statsrådets egna synpunkter, för det är det viktiga. Men jag måste säga att jag är oroad över svaret. Jag saknar alltså slutsatser i det anförande som statsrådet har hållit här. Vilka slutsatser drar herr statsrådet av utvecklingen? Vi vet ju att vi har fått en fördubbling av antalet narkomaner var trettionde månad under de senaste åren, att det var en fördubbling var tolfte månad under den tid då socialstyrelsen tillämpade den fria förskrivningen av narkotika. Måste inte det ge anledning till funderingar och slutsatser? Visar inte de senaste årens erfarenhet att den förda vårdpolitiken har misslyckats? Och måste det ändå inte åligga herr statsrådet, som säger att man skall fortsätta tålmodigt och ihärdigt på den inslagna vägen, att bevisa att det är den riktiga vägen, eftersom den statistiska verkligheten och även erfarenheter hos läkare och andra som försökt sätta sig in i frågan talar i motsatt riktning? Jag menar alltså att bevisbördan helt enkelt åligger dem som menar att den nuvarande politiken skall fullföljas, att det är den riktiga vägen. I kammaren diskuterade vi för ett par veckor sedan frågan om tillsättande av en parlamentarisk kommitté. Det kan ju tyckas som om det verkligen vore en nödlösning att blanda in riksdagsmän i det hela och tänka sig att ytterligare försinka en fråga som redan nu är så akut. Men orsaken till att jag stödde det kravet — som jag för övrigt tog upp i min interpellation 1968 — är följande.

Narkomaner är ju inga fria människor. De är människor som är satta under ett giftberoende som verkligen har försatt dem i en tvångssituation, och tvångsåtgärderna syftar ju inte till något annat än att befria dem från den tvångssituation som de befinner sig i. Därför måste jag säga att ett ökat mått av tvång vid behandlingarna är till slut det enda humana.